Herr talman! 1970-talets riksmöten ägnade en stor del av sin tid åt genomgripande förändringar på grundlagsområdet, framför allt då genom att skapa ett gott skydd för de medborgerliga frioch rättigheterna. 1979 års beslut om en partiell reform av regeringsformen betraktades av många som avslutningen på detta reformarbete. Besluten var tagna i stor enighet, och lagstiftarna kunde andas ut. Herr talman! Vi har nu haft en andhämtningspaus i fem år. Vi har facit i hand och kan konstatera att det fortfarande finns flera problem som pockar på sin lösning. Grundlagsskyddet för egendomsrätt, näringsfrihet och yrkesfrihet är inte fullgott i vårt land. Här skulle man kunna göra en internationell utblick, men jag avstår från det, eftersom jag i detta avseende inte har någon annan mening än den Anders Björck uttryckte när han påpekade hur dåligt våra regler stämmer med den Europakonvention vi har skrivit under. Jag skall därför nöja mig med att titta litet på den interna svenska förhistorien. Visserligen är det sant som det står i utskottsbetänkandet, och som jag gissar att utskottsmajoritetens talesman kommer att framhålla, att utskottet var enigt om formuleringar och beslut vid propositionsbehandlingen 1979 av den fråga vi nu behandlar — men enighet döljer ofta oenighet. Vad som hände 1979 i det nu aktuella ärendet var att regeringsformens 2 kap. 18 § fick en liten ändring. Medborgaren skulle vid expropriation eller annat sådant förfogande få ersättning för förlusten. Förut gällde som bekant att medborgaren skulle vara tillförsäkrad ersättning. Tanken var att denna ändring skulle stärka egendomsrätten. Så hade rättighetsskyddsutredningen tänkt sig, och det var ju dess förslag till formulering av 18 § som sedan blev både proposition och riksdagsbeslut. Det fanns dock många tvivlare redan 1979. Till dessa hörde högsta domstolen, Svea hovrätt och justitiekanslern. Det är tre tunga remissinstanser, och det är intressant att ta del av vad dessa sade om den föreslagna ändringen. Uttrycket ”förlusten” är inte tillräckligt entydigt, sade högsta domstolen. Svea hovrätt sade att det krävs ett mycket skarpt öga för att upptäcka den förstärkning av egendomsskyddet som skulle ligga i orden att man får ersättning ”för förlusten”. Justitiekanslern gick rakt på sak och påpekade — och detta är mycket intressant — att ersättning alltjämt skulle utgå enligt grunder som bestäms i lag, och inget hindrar att man i vanlig lag föreskriver att endast en mindre del av förlusten skall ersättas. Alltnog, i dag kan vi, med facit i hand, konstatera att tvivlarna fick rätt. Ett antal svenska medborgare har fått uppleva att de erhållit ersättning endast för en del av förlusten när samhället har tagit deras egendom i anspråk. Än mer illavarslande är tankegångar och förslag som kommer fram i vissa utredningar. Skogsägare hotas nu bli tvungna att upplåta 10 96 av sin skogsmark utan ersättning. Så tolkas alltså 18 § på sina håll. Det här påtalade förhållandet borde rättas till, men till detta säger de socialistiska partierna nej. Varför? Gör ni det av ideologiska skäl? Att vänsterpartiet kommunisterna gör det kan jag begripa, men varför vill socialdemokraterna inte ens utreda frågan? Sedan, herr talman, några ord om näringsfriheten. Här möter vi en betydligt mer komplicerad fråga. Näringsfriheten är inte i bokstavlig mening inskriven i regeringsformen. Möjligen kan man tolka in den i portalparagraferna. Jag citerar ur 1 kap. 2§: ”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.” Viktigare är emellertid att svensk rätt av tradition utgår från principen att varje medborgare har full frihet att driva näring och utöva yrke. Så tolkade också konstitutionsutskottet dessa rättigheter vid behandlingen av rättighetsskyddspropositionen 1979. Det räcker med detta, menar utskottsmajoriteten. Vi reservanter anser att om vi är ense om att det råder näringsfrihet i vårt land, då är det dags att kodifiera detta. Det låg i luften redan 1979, ty föredragande statsrådet Romanus uttalade i propositionen tankar åt det hållet, men avslutade med att säga att han inte då ville lägga fram ett förslag. Efter det att fem år gått borde det nu kunna vara dags att utreda frågan. Det må vara hänt att uppgiften att fastställa gränser för näringsfrihet kan vara svår, men svårigheter är till för att övervinnas. Skälen för en grundlagsreglerad rätt på detta område är flera och tunga. Vi behöver ett nyföretagande i vårt land. Nya småföretag behöver startas. Det är där de nya jobben skall finnas. De stora exportföretagen drar in pengar, just nu mycket pengar, men det är de små företagen som skall ge fler sysselsättningstillfällen. Vi lever inte av exportpengar allenast — vi måste också ha ett jobb. Vi behöver klara regler, och en stråle av ljus mot framtiden, för det finns mörka tecken.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

Herr talman! Det är nu drygt ett år sedan vi diskuterade de frågor som tas uppi den gemensamma borgerliga reservationen beträffande egendomsrätt samt näringsoch yrkesfrihet. Bakom majoritetens och minoritetens formuleringar i betänkandet står samma partier som vid det tidigare tillfället, och på samma sätt återkommer argumenteringen från båda sidor för och emot motionerna. Att vi denna gång på nytt skiljer oss i fråga om behovet av att i dagens läge tillsätta en utredning bör ändå inte undanskymma det faktum att från samtliga partiers sida det har lagts ned stor möda på att stärka frioch rättighetsskyddet i vår författning. Jag kan inte riktigt vitsorda vad Anders Björck och möjligen också Sven-Erik Nordin här sökte göra gällande, att resultatet av dessa bemödanden, där konstitutionsutskottet i hög grad varit inblandat, skulle vara så dåligt. Det är däremot så, att man har kommit fram till att det finns en hel del svårigheter. Låt mig först säga några ord om frågan om näringsoch yrkesfriheten. Denna fråga diskuterades ju i kammaren och av konstitutionsutskottet i samband med 1979 års reform när det gällde förstärkningar av skyddet för frioch rättigheter. Då kom vi fram till — och det är en uppfattning som jag håller fast vid — att om man skriver in detta i grundlagen, måste man förse en sådan grundlagsbestämmelse med så många reservationer att den blir närmast meningslös. Jag vill emellertid gärna hävda — det hävdades förra gången och jag hävdar det alltså även i dag — att svensk rätt ändå utgår från principen att varje medborgare har full frihet att driva näring och utöva yrke. Att denna rätt är begränsad i olika hänseenden, det är riktigt, och vi är väl i stort sett överens om att det måste finnas sådana begränsningar — på grund av säkerhets-, hälsovårdsoch arbetarskyddsintressen, eller på grund av andra ordningsintressen. Både Anders Björck och jag har deltagit i utredningar som sysslat med dessa frågor. Jag själv var med i den första frioch rättighetsutredningen, som leddes av Hjalmar Mehr, och Anders Björck var ledamot av en kommitté där Gunnar Heckscher var ordförande. Resultatet av bemödandena i kommittéer, i kanslihuset och i konstitutionsutskottet kan nu när det gäller egendomsskyddet av i regeringsformens bestämmelser. Jag anser att vi har kommit fram till den gemensamma nämnare som är möjlig att uppnå, om den samtidigt skall vara brett parlamentariskt förankrad. Sven-Erik Nordin talade om olika remissinstansers uppfattningar. Dessa uppfattningar var ju kända av den borgerliga regeringen, då justitieminister Romanus lade fram sin proposition, och han hade dragit slutsatsen att man inte kunde ta hänsyn till de här önskemålen. Jag vill dock tillägga att det naturligtvis inte är uteslutet att utvecklingen kan aktualisera nya utredningar på detta område, liksom på många andra områden. Men utskottsmajoritetens ståndpunkt för dagen är att ytterligare erfarenheter på frioch rättighetsområdet bör avvaktas, innan det finns skäl att på nytt ta initiativ till förändringar. Anders Björck kommer också in på en fråga som vi hade anledning att diskutera för någon vecka sedan, nämligen Europadomstolens fällande dom mot Sverige i ett expropriationsärende. I samband med den debatten avslogs en moderat reservation beträffande denna dom och tillämpningen av internationella konventioner. Det finns väl ingen anledning att här upprepa de argument som då anfördes i kammaren. Jag vill dock erinra om att justitieministern i sitt interpellationssvar framhöll att expropriationslagen har ändrats och att det i det rättsläge som råder inte finns anledning att räkna med att några kränkningar av det slag som förekom i det aktuella målet skall behöva äga rum. Det var på den grunden statsrådet Wickbom inte fann skäl att ändra expropriationslagen med anledning av Europadomstolens dom. Med tanke på det utredningskrav som nu ställs finns också anledning erinra om att justitieministern i en annan del av svaret klargjorde att det i svenskt lagstiftningsarbete fortlöpande görs avvägningar inte bara med hänsyn till samhällsutvecklingen utan också med hänsyn till regeringsformen och de internationella åtaganden Sverige har gjort. Konstitutionsutskottet och efter detta riksdagen uttalade vid behandlingen för en kort tid sedan av vårt tidigare betänkande, att det givetvis måste vara Sveriges skyldighet att uppfylla internationella åtaganden och att anpassningen borde ske från fall till fall. Vad som avslogs var ett motionsförslag med begäran om en generell tillämpning av den s.k. inkorporationsmetoden. Jag tycker nog ibland att Anders Björck i sitt myckna resande i samband med internationella uppdrag glömmer att konventionstexterna inte alltid är så glasklara. Då vi analyserade dem i frioch rättighetsutredningen fann vi dem ofta svåröverskådliga och svårtillgängliga. Det beror väl på att de skall täcka många nationers erfarenheter. Vi får alltså ha klart för oss att det kan bli tolkningsproblem. Om jag återgår till vår grundlags frioch rättighetskapitel vill jag ändå hävda att det skydd som finns där på flera punkter är betydligt starkare än det som följer av rättighetskonventionerna. Till sist några ord om den socialdemokratiska motion som handlar om sambandet mellan medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Den har föranlett ett särskilt yttrande från vpk-ledamoten Nils Berndtson som jag egentligen inte har någon anledning att polemisera emot. Jag har lika litet som Nils Berndtson och de socialdemokratiska motionärerna någon förståelse för manipulationer av skatteflyktskaraktär, som exempelvis görs i samband med utflyttning från riket. Men det här är frågor som ägnas uppmärksamhet inom lagstiftningen utanför vårt utskotts beredningsområde. Däremot är det enligt utskottets mening olämpligt att återgå till något som kunde påminna om utskyldsstrecket, som avskaffades 1921, och fattigvårdsoch konkursstrecken, som skattade åt förgängelsen, sörjda av ingen, 1945. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Det anmärkningsvärda i den här frågan är ju att socialdemokraterna över huvud taget inte verkar vara intresserade av att få en debatt om hur man skall kunna skydda dessa frioch rättigheter. Olle Svensson pekar på de problem som finns, och jag sade i mitt tidigare inlägg att det faktiskt finns en del saker som måste klaras upp. Detta är ingalunda någon enkel materia. Det intressanta blir då: Är man från socialdemokratiskt håll intresserad av att skydda näringsoch yrkesfriheten, att ge egendomsskyddet ett positivt erkännande i grundlagen, eller är man det inte? Svårigheter kan ju övervinnas. Vad man konstaterar, herr talman, är att socialdemokraterna på dessa viktiga områden inte är intresserade av att göra ett försök i den riktningen. De är uppenbarligen heller inte beredda att ens överväga att i grundlagens frioch rättighetskapitel ta in uttalanden som är, kalla dem gärna det, symboliska men som i varje fall skulle innebära en markering att man står bakom egendomsskyddet samt näringsoch yrkesfriheten. Det tycker jag är inte bara anmärkningsvärt utan direkt avslöjande. Vi skall, herr talman, inte här ha någon debatt om Europadomstolens dom; den debatten har redan förts. Vad jag pekade på var att den svenska lagstiftningen uppenbarligen inte är av sådant slag att den håller för de åtaganden vi har gjort internationellt. Mot den bakgrunden vore det väl ändå rimligt att man på det här området såg efter om det finns möjligheter att stärka skyddet t.ex. i det sammanhang där Europadomstolen faktiskt har fällt Sverige. Jag tror till skillnad från Olle Svensson att vi, beroende på den svenska lagstiftningens ofullkomlighet, kommer att bli fällda i framtiden på ytterligare punkter. Det är inget som vi har någon anledning att se fram emot. Det är något som naturligtvis kommer att i vida kretsar skada det svenska ryktet

Herr talman! Till skillnad från Olle Svensson och Anders Björck deltog jag inte i det utredningsarbete som föregick utskottsbehandlingen i den här frågan, men jag har ett mycket klart minne av hur det gick till i utskottet 1979. Jag vill klart säga att jag inte tycker att 1979 års utskottsbetänkande som helhet är dåligt. Vi stod ju bakom det, och det var en hel rättighetskatalog som vi den gången tog ställning till. Avsnittet om egendomsrätt och näringsfrihet var vid det tillfället en mycket liten detalj i det stora sammanhanget. Jag har velat säga detta eftersom Olle Svensson tydligen närmast kände sig litet kränkt när jag något satte i fråga en del av det som vi kom fram till för fem år sedan. Under resans gång upplever vi ju alla en hel del besvärligheter, och vi har alltså fått uppleva att en del av det lagstiftningsarbete som vi är så stolta över har sina skönhetsfläckar. För att hålla mig till egendomsrätt och ersättningsbestämmelser noterar jag till att börja med att Olle Svensson inte vill svara på frågan huruvida det är av ideologiska skäl som han och övriga socialdemokrater, i sällskap med vpk, inte är villiga att tillmötesgå vårt krav på en utredning. Han tycker att det är allmänt besvärligt med en sådan, men det är inte ett skäl för oss som politiker för att avvisa krav på att man ska ta itu med en uppgift. Låt mig fortsätta med några frågor om egendomsrätten. Varför, Olle Svensson, skall vi ha andra ersättningsregler när samhället lägger beslag på egendom än när det gäller att reglera frågor om ersättning enskilda personer och företag emellan? Man reglerar ju enligt svensk rätt ersättningar i andra sammanhang — ersättningar vid fastighetsreglering, ersättningar på grundval av vattenlagen, anläggningslagen, lag om enskilda vägar, ledningsrättslagen, aktiebolagslagens regler om inlösen av minoritetsaktier osv. — och det förfarandet fungerar. Men varför skall vi inte kunna ta steget fullt ut och säga att samma regler skall gälla för det allmänna som de som gäller mellan enskilda personer och företag? Jag vill i det sammanhanget framföra en liten följdfundering. En hel del politiker är helt fascinerade av tanken att den enskilde i vissa avseenden inte bara skall stå tillbaka för statens behov utan också, om han eller hon har egen fastighet eller lösegendom, skall bidra med delar av denna. Den enskilde skall alltså inte bara ha besväret, olägenheten och den ideella förlusten utan också få finna sig i en ekonomisk förlust. Nog måste väl ändå Olle Svensson, som jag inte tror är någon rödglödgad marxist, hålla med om att det är viktigt nu och för framtiden att vi slår vakt om den enskildes rättigheter mot det allmänna också i ekonomiska frågor.
Herr talman! Jag vill understryka, både för Anders Björck och för Sven-Erik Nordin, att socialdemokratins ideologiska inställning är att vi sätter stort värde på de frioch rättigheter som finns inskrivna i vår grundlag. Jag har påpekat att konstitutionsutskottet i samband med grundlagsreformen vid två tillfällen när vi behandlat regeringsförslag har begärt ytterligare utredningar på frioch rättighetsområdet. Båda de utredningar jag har talat om är resultat av initiativ från konstitutionsutskottet. Det visar vår principiella inställning. Man kan också ha den uppfattningen att en grundlagsreglering som saknar varje precision snarare kan minska än höja grundlagens värde. När det gäller det vi diskuterar här i dag har jag uppfattningen, att om frågan om näringsfriheten skall föras in i grundlagen, måste man öppna för så många undantag att det närmast blir ett slag i luften. Det kan vara fråga om en mycket väl grundad uppfattning, och det behöver inte alls innebära en negativ syn på värdet av detta. Vi har, i enlighet med vår syn på den vanliga lagstiftningen, den uppfattningen att näringsfrihet och yrkesfrihet skall gälla här i landet. Jag tycker alltså att det hos både Anders Björck och Sven-Erik Nordin finns en något överdriven tilltro till en grundlagsreglering på det här området. När det gäller egendomsrätten och detaljerna i fråga om utformningen av lagstiftningen i anslutning till grundlagsbestämmelserna anser jag att detta inte är rätt forum för att diskutera hur en sådan detaljerad lagstiftning skall utformas. Jag anser emellertid att den nuvarande grundlagsregeln väl kan bibehållas och fortfarande står sig, även efter den samhällsutveckling som ägt rum sedan beslutet 1979.
Herr talman!

Jag hoppas att också Olle Svensson ser den betydande klassmässiga skillnaden mellan dessa kategorier.

Herr talman! Det kunde finnas mycket att säga om riksdagens arbetsordning i anslutning till de motioner som behandlas i utskottsbetänkandet. Jag har i riksdagen många gånger och också i andra sammanhang redovisat hur jag menar att de problem som vi alla är väl bekanta med borde lösas. Jag skall inte nu här närmare beröra detta. Det viktigaste är att ledamöterna kan få arbetsförhållanden som gör det möjligt att bättre leva upp till de dubbla krav som ledamotskapet ställer, dvs. dels att kunna göra goda insatser här i huset, dels att kunna delta i verksamheter och samhällsdebatter utanför riksdagen, särskilt på hemorten. Detta är också betydelsefullt för en allsidig rekrytering till riksdagen. En del av de tankar och förslag som jag framfört upprepade gånger har kommit med i direktiven till folkstyrelseutredningen, och det är min förhoppning att denna utredning skall visa sig mäktig att göra avsteg från den konservatism som hittills gjort sig gällande så snart förslag om mera betydande reformer av riksdagens arbete kommit på tal. På en punkt har vi centerpartister markerat särskilda synpunkter i ett yttrande till betänkandet. Det gäller beslutsordningen i riksdagen. Det är enligt vår mening mycket viktigt att beslutsordningen är neutral och inte i sig kan påverka besluten i sak. Vi är medvetna om att någon helt perfekt beslutsordning inte finns någonstans i det brokiga mönster som tillämpas i olika parlamentariska församlingar. Vi är också medvetna om att det är svårt att i detalj reglera voteringsordningen. Vi har också i vårt land medvetet valt att låta delar av eliminationsmetoden, som vi använder oss av för att komma fram till slutliga beslut, vila på praxis. Detta är naturligtvis en smidig och praktisk ordning, och man kan väl säga att den i stort sett fungerat bra. Men förutsättningen är naturligtvis att gällande praxis respekteras av alla parter. Vår motion, som utskottet har haft att behandla, föranleddes av att tillämpningen av rådande praxis ifrågasattes av socialdemokraterna i december 1982, som kammarens ledamöter erinrar sig. Det kan naturligtvis inte få vara så att gällande ordning bryts när det av taktiska skäl passar någon part. Man får hoppas att detta var en engångsföreteelse. Utskottet understryker också enhälligt hur viktigt det är att man vid röstningen i kammaren inte låter taktiska överväganden rörande voteringsmetoden vara bestämmande. Vi som står bakom det särskilda yttrandet utgår från att detta uttalande från utskottet kommer att respekteras och har därför avstått från att avge någon reservation. Motionen har genom utskottets uttalande åtminstone temporärt tillgodosett det syfte vi i första hand hade med motionen. Skulle nya incidenter inträffa får vi, herr talman, återkomma.

Herr talman! I de diskussioner som förekommer i den offentliga debatten om riksdagens arbetsformer glömmer man kanske ibland att en hel del förändringar har genomförts under senare år. Det förslag till lag om ändring i riksdagsordningen som läggs fram i det betänkande vi behandlar i dag är det sjuttonde i ordningen av de ändringsbeslut som, företrädesvis efter konstitutionsutskottets initiativ, avgjorts sedan riksdagsordningen trädde i kraft. Den ena ändringen i utskottets nu aktuella hemställan syftar till att slå fast en uttrycklig regel om att ett betänkande skall kunna tas upp till behandling endast då kammaren har arbetsplenum. Härigenom undanröjs möjligheten till kupp från endast ett litet antal ledamöter, som skulle kunna leda till att riksdagen vid ett sammanträde med låg närvarofrekvens skulle tvingas att fatta ett beslut som stod i strid med riksdagsmajoritetens vilja. Initiativet till den ändring som vårt utskott biträder har tagits i en gemensam motion av Den andra ändringen tar sikte på att underlätta åtgärder som går ut på att skapa en jämnare arbetsbelastning. Talmannen föreslås kunna väcka förslag om att ett utskotts hemställan skall få avgöras efter endast en bordläggning. Sådan förslagsrätt tillkommer enligt gällande ordning endast utskott. Motionerna om utskottsorganisationen avstyrks inte därför att motionärerna alltid skulle ha dåliga argument för sina åsikter, utan på grund av att frågan om arbetsfördelningen mellan utskotten så nyligen har behandlats. Jag kan vitsorda att det var ett komplicerat arbete. Jag var inblandad i samtal mellan de olika utskottens företrädare. Låt den nya organisationen, som infördes genom 1983 års reform, ”sätta sig” och erfarenhet vinnas, innan vi på nytt föreslår förändringar i ärendefördelningen. I utskottsbetänkandet finns ett särskilt yttrande av centerpartiet om beslutsordningen i riksdagen. Jag uppfattar det som att Bertil Fiskesjö är medveten om vanskligheterna med att ersätta den s.k. eliminationsmetoden med en alternativ voteringsmetod — den s.k. seriemetoden. Viktigast för oss alla är väl att utskottet har ställt sig bakom en skrivning i vilken betonas vikten av att man såväl i arbetet i utskotten, med att formulera yrkanden i hemställan, som vid röstningen i kammaren inte skall låta taktiska överväganden rörande voteringsproceduren styra handlandet. Därom är vi helt ense. Låt mig också göra ett par reflexioner med anledning av de mycket positiva skrivningar utskottet gör i anledning av dels Gunnar Biörcks i Värmdö motion rörande information om riksdagsarbetet, dels Sven-Gösta Signells yrkande om sammanförande av motioner efter ämnesområde. Jag vill erinra om att i direktiven till den s.k. folkstyrelsekommittén tas stor plats upp av synpunkter på arbetsvillkorens förändring under enkammarriksdagen. De övergripande målsättningarna för kommitténs arbete anges vara att förbättra medborgarnas möjligheter att göra sitt inflytande gällande i politiken och att stärka riksdagens ställning som centralt politiskt forum. Beträffande uppläggningen av utredningsarbetet på riksdagsområdet framhålls, att vissa åtgärder kan tänkas bli genomförda utan lagändringar eller efter ändringar i riksdagsordningen. I den delen pekas på möjligheten att förslagen bereds vidare i den arbetsgrupp inom konstitutionsutskottet som behandlar arbetsförhållandena i riksdagen. Sådana förslag bör tas upp med förtur. Jag anser att tankegångarna i båda motionerna — såsom att överskådligt presentera motioner och att vitalisera kammardebatterna — hör till de frågor som kräver ett snabbt övervägande. Det kommer att bli tillfälle att återkomma till frågan om riksdagens arbetsformer, som handlar om att underlätta för politiker, i detta fall riksdagsmän, att utöva sin dubbla roll som folkets ombud — att vara både beslutsfattare och representanter.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

Herr talman! Frågan om arvoden till politiker av olika slag brukar alltid väcka allmänhetens intresse, ibland t.o.m. mycket stort intresse. Om detta är ingenting annat än gott att säga, så länge det handlar om en debatt som grundar sig på fakta. Ibland kan man beklaga att mer väsentliga sakfrågor kanske inte röner samma massmediala uppmärksamhet som just arvodesfrågor — men det är förmodligen fåfängt att hoppas på att det skulle vara så. I dag gäller det de facto statsrådens löner. Det borde inte råda några delade meningar om att dessa arvoden — med tanke på arbetsuppgifternas karaktär och det ansvar som är förenat med att utöva statsrådsämbetet — skall vara tillfredsställande och ligga på en rimlig nivå. Så är emellertid knappast fallet. Man kan alltid diskutera, herr talman, vad som är skäligt betalt i kronor och ören, men det enda rimliga som här finns att jämföra med är vad andra grupper i samhället i någorlunda motsvarande befattningar faktiskt får i ersättning. Vi kan då ganska lätt konstatera att statsråden, t.ex. jämfört med stora grupper inom näringslivet och numera även med chefstjänstemän inom den offentliga sektorn, faktiskt är dåligt betalda. Självfallet skall inte regeringens ledamöter vara löneledande. Jag understryker att de verkligen inte skall vara det. Men någorlunda rimlig bör lönesättningen vara jämförd med den som gäller andra chefsbefattningar. Här bör finnas någon form av systematik, som gör att regeringen slipper att syssla med att ta ställning till sina egna löner. Regeringen har föreslagit inrättandet av en statsrådslönenämnd. Den skall enligt propositionen ha till uppgift att fastställa löner och andra förmåner till regeringens ledamöter och verka för att detta sker efter genomarbetade riktlinjer. Förslaget om inrättande av en sådan nämnd kan accepteras. En sådan nämnd är i varje fall att föredra framför de tillfälliga utredningsgrupper som vi haft under de senaste decennierna. De har satts ihop på olika grunder då det varit dags att göra en revision av lönerna. De har sedan avgivit sitt betänkande, försvunnit och efter ett antal år återkommit i ny skepnad för att göra någonting liknande. De moderata ledamöterna i konstitutionsutskottet kan alltså acceptera förslaget om inrättande av en sådan nämnd. Däremot kan moderaterna i KU inte ansluta sig till förslaget från regeringen att en sådan nämnd skall vara beslutande. Den bör, som det var tänkt från början — det återfinns i förslaget från den tillfälliga nämnden — vara av rådgivande karaktär, även om det bör förutsättas att regeringen följer förslagen från nämnden om inte synnerliga skäl föreligger. Formellt sett är det otillfredsställande att regeringen i en fråga av denna karaktär underordnas en särskild nämnd. Herr talman! I reservation 1, som är fogad till utskottets betänkande, föreslår de moderata ledamöterna i utskottet att nämnden blir av rådgivande karaktär. Jag ber att få yrka bifall till den reservationen.

Herr talman! Jag vill först med anledning av Anders Björcks inledning erinra om att vi i dag inte har frågan om statsrådens löner uppe till debatt. Självfallet har inte heller jag någonting emot att statsråden har rimligt betalt, men det är inte i den frågan vi i dag har att fatta beslut. Vad ärendet gäller är att regeringen, för att komma ifrån det publika obehag som anses följa med att regeringen själv öppet tar ansvar för lönesättningen för statsråden, i proposition föreslagit att det skall inrättas en permanent nämnd som skall bestämma vilka löner statsråden skall ha. Några närmare regler om denna nämnd anges inte i propositionen, inte heller anges vilken position den skall ha i den statliga beslutshierarkin. Betyder t.ex. nämndens tillkomst och befogenheter att riksdagen i princip eller i praktiken inte skall sakbehandla de anslag i statsbudgeten som innefattar statsrådens löner? Om detta sägs ingenting i propositionen. Det finns inget förslag om att dessa poster skall lyftas ut ur statsbudgeten, men den permanenta nämnden skall trots detta vara beslutande. Det är en av de många befogade frågor som inte får något svar i regeringsförslaget. Men även bortsett från sådana saker — som man ju inte kan bortse från — är det svårt att även med mycket livlig fantasi hitta på något byråkratiskt organ som från saklig synpunkt är sämre motiverat. Det är naturligtvis ingenting som hindrar att regeringen när det blir aktuellt — det förekommer ju då och då = tillsätter några personer som funderar över hur stor lön statsråden kan vara värda samt avger motiverade bedömningar av detta. Men för detta krävs det sannerligen inte något stående ämbetsverk för bestämmande av statsrådens löner. Onödig byråkrati har vi redan nog av i vårt land. Om regeringsledamöter — nuvarande, förutvarande och potentiella — tror att man med den beslutande nämnden skall kunna undgå offentlig debatt om lönesättningen misstar man sig självfallet. Inte ens det syftet uppfyller förslaget, och det är väl det syftet man ansett det vara mest angeläget att få tillgodosett. Men inte ens det syftet uppfylls, såvida man inte sekretessbelägger vad denna märkliga nyskapelse skall ha för sig. Något förslag i den riktningen har jag dock inte sett hittills, men det kanske kommer. partiet och vpk, tillstyrker förslaget fullt ut. Det finns således enligt dessa partiers representanter i utskottet ett stort behov av en stående, beslutande nämnd av okänd storlek med uppgift att år ut och år in grubbla över hur mycket statsråden skall ha i lön. Det kan i förbigående erinras om att vpk med stor populistisk kraft gick emot de senaste höjningarna av riksdagsledamöternas löner. Men nu är samma parti berett att till ett särskilt organ avhända sig rätten att t.o.m. ha synpunkter på statsrådens löner. Det är skillnad på folk och folk i vpk:s värld. Moderaterna vill att nämnden skall vara rådgivande. Men inrättas skall den, också enligt moderaternas mening, och permanent skall den vara. Någon större praktisk skillnad mellan majoritetens och moderaternas förslag är det inte. Det förekommer ibland i den mera yviga debatten att moderaterna säger sig vara emot byråkrati, särskilt onödig sådan. I den här frågan tycks man ha stoppat alla sådana tankar djupt ned i glömskans säck. Centerns representanter i utskottet tycker att propositionen skall avslås rakt över.

Herr talman! Som framgått av de föregående inläggen är utskottet i den här frågan uppdelat i tre meningsläger. En majoritet bestående av socialdemokraterna, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna stöder propositionen, vilket innebär förord för inrättande av en statsrådslönenämnd med uppgift att besluta om statsrådens arvoden och avlöningsförmåner. Moderaternas reservation ligger mycket nära majoritetens ståndpunkt. I den uttalas att det är värdefullt att en nämnd inrättas. På grundval av nämndens bedömningar bör det bli möjligt att göra regelbundna justeringar av regeringsledamöternas arvoden. Eftersläpningar, som förekommit under senare år, kan därigenom undvikas, anser reservanterna, som förutsätter att nämndens förslag kommer att följas. Deras ståndpunkt kan sammanfattas på så sätt att de avstyrker att nämnden skall vara beslutande men att de i övrigt stöder propositionen. Som framgått av Bertil Fiskesjös anförande tycker de båda centerreservanterna inte att det finns något behov av en statsrådslönenämnd över huvud taget. I motionen uttalas att de ingenting har emot statsrådslönekommitténs förslag om riktlinjer för lönesättningen. Avslagsyrkandet grundar sig på principiella skäl. De anser inte att inrättande av ett beslutsfattande organ över regeringen är förenligt med RF:s bestämmelser. Vidare erinrar de om att det är riksdagen som vid budgetregleringen i sista hand har avgörandet även när det gäller frågor om statsrådens arvoden. Beträffande den principiella frågan vill jag hänvisa till den promemoria som har upprättats av konstitutionsutskottets kansli och som har fogats som Enligt 11 kap. 6 § regeringsformen lyder de statliga förvaltningsmyndigheterna under regeringen, om myndigheten inte enligt RF eller annan lag är en myndighet under riksdagen. En statsrådslönenämnd med de uppgifter som föreslås i propositionen är att betrakta som en statlig förvaltningsmyndighet under regeringen. Regeringen har, såvitt jag kunnat bedöma, rätt att meddela föreskrifter som innebär att beslutskompetensen läggs på myndigheter under regeringen. Därmed yrkar jag avslag på reservationerna 1 och 2, vars principiella invändningar mot inrättande av en beslutande nämnd enligt utskottets uppfattning inte är hållbara. I reservation 2 erinras om att det är riksdagen som vid budgetregleringen i sista hand har avgörandet även när det gäller frågor om statsrådens arvoden. Beträffande utbetalning av arvoden innebär emellertid den föreslagna ordningen ingen ändring av det förhållande som gällt sedan 1977 och vilket gått ut på att regeringen och inte riksdagen fastställt arvoden. Kostnaderna för statsrådens arvoden belastar resp. departements anslag för förvaltningskostnader. Storleken av dessa anslag fastställs vid budgetregleringen. Det är således riksdagen som i sista hand har ansvaret för frågorna om statsrådens anställningsvillkor. Med denna motivering yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag hade ju väntat mig att få höra några sakskäl för utskottets förslag, men några sådana har jag inte hört. Däremot har jag hört en mycket märklig redovisning av vilken statsrättslig position som den beslutande nämnden skulle ha. Dels är den beslutande, såvitt jag kan förstå — det står direkt i majoritetens skrivning att nämnden slutgiltigt skall slå fast vilka löner statsråden skall ha —, dels sorterar den under regeringen ändå. De förslag som kommer från regeringen underställs riksdagen, och det har inte föreslagits några begränsningar i riksdagsledamöternas motionsrätt. Vi kan föreslå både höjningar och sänkningar av statsrådens löner. Eller är tanken att man i ett senare skede skall bryta ut behandlingen av statsrådslönerna ur statsbudgeten? Det är ju en fullständig förvirring på den här punkten. Innan riksdagen går till ett beslut i en fråga om att inrätta ett nytt ämbetsverk eller nämnd eller vad man nu kallar det, måste vi väl ändå ha klart för oss vilken position som detta ämbetsverk rent statsrättsligt skall ha i den statliga beslutshierarkin och vilka rättigheter riksdagen har eller har fråntagits i och med att nämnden inrättas.
Herr talman! Jag svarade ju på Bertil Fiskesjös frågor i mitt första anförande och anknöt då också till den promemoria som utskottet har som bilaga till sitt betänkande. Det rör sig om en under regeringen sorterande nämnd, som genom föreskrifter från regeringen kan ges en beslutande funktion. Sedan tycker jag att Bertil Fiskesjö bör vara litet försiktig att i det här sammanhanget tala om en ny stor byråkratisk utväxt. Jag tror att man kan på ett mycket enkelt sätt klara de här frågorna utan att bygga upp någon stor byråkrati. Det finns också antytt i det förslag som statsrådslönekommittén har lagt fram att det kan ske genom att utnyttja personer med erfarenhet från bl.a. arbetsmarknaden.
Herr talman! Till alla andra brister i det här förslaget kan läggas den bristen att det inte ens står hur många ledamöter det skall vara i nämnden. Det vet inte riksdagen någonting om, utan det läggs helt i regeringens hand. Jag vet mycket väl att i betänkandet som utskottets ordförande nu får i sin hand har man sagt att fem stycken kan vara en lämplig skara, men om detta står det ingenting i propositionen. Och här i riksdagen, Olle Svensson, tar vi inte ställning till några utredningsförslag utan till regeringens propositioner. I den här propositionen får vi ingenting veta. Sedan kvarstår min fråga om den statsrättsliga aspekten, och den tycker jag faktiskt är viktig. Är det beslutande organ som ni här vill inrätta, beslutande eller inte beslutande? Med beslutande menar man ju att det verkligen är beslutande; åtminstone har jag fått lära mig det enligt vanligt svenskt språkbruk i den förträffliga folkskola där jag gick en gång i tiden. Här skall det tydligen, trots att man säger att nämnden är beslutande, finnas alla möjligheter att riva upp besluten. Regeringen skall kunna göra det, eftersom nämnden är underställd regeringen, och riksdagen skall kunna göra det, eftersom frågan kommer tillbaka i budgetbehandlingen. Hur vill ni egentligen ha det med den här motiveringen för denna ur alla synpunkter fullständigt onödiga nyskapelse?
Herr talman! Om man ser på den här redovisningen i betänkandet från statsrådslönekommittén framgår det att den ordning som rådde tidigare, då det inte fanns någon nämnd, inte fungerade särskilt tillfredsställande. Det blev en stor klyfta att fylla igen när man skulle lösa frågan om arvodena för statsråden. Beträffande sammansättningen av nämnden förutsätter jag att den kan ligga väl i linje med det förslag som finns i kommittébetänkandet, och det betyder alltså, som Bertil Fiskesjö själv säger, fem personer med viss erfarenhet på det här området. Sedan sade jag om det här organets ställning att det är att betrakta som en statlig förvaltningsmyndighet under regeringen. Regeringen har rätt att meddela föreskrifter som innebär att beslutskompetensen läggs på en sådan myndighet under regeringen, och det är så det kan ske. Därmed har jag väl klargjort det konstitutionella läget i fråga om den här nämnden.

Herr talman! Bertil Fiskesjö påstår att vpk t.o.m. avhänder sig rätten att ha synpunker på statsrådens löner. Det är helt enkelt nonsens. Om besluten hade flyttats från riksdagen till en sådan där nämnd, kunde det ha funnits något fog för Bertil Fiskesjös bullrande, men så är ju inte fallet. Hittilldags är det regeringen själv som har haft beslutanderätten. Bertil Fiskesjö sade också själv att regeringen nog inte kan komma ifrån en diskussion om lönerna. Jag tror det är riktigt att den ytterst får ta ansvaret, även om det är en nämnd som har diskuterat sig fram till lönenivån. Det skulle enligt Bertil Fiskesjö också vara något utslag av populism när vpk har gått emot höjningen av riksdagsarvodena. Nej, det är det inte alls. Beslutanderätten ligger faktiskt hos oss själva, och då är det naturligt att man har synpunkter på vilket beslut vi skall fatta. Vi kan ju besluta om lägre löner än de som har nämnts i olika utredningsförslag. Jag menar också att en sådan statsrådslönenämnd naturligtvis inte är förhindrad att göra breda jämförelser över hela lönemarknaden, vilket vi från vpk anser bör ske när politikerlöner skall bestämmas. Vår ståndpunkt när det gäller politikers löner — att de inte skall ligga skyhögt över den allmänna lönenivån — är oförändrad.
Herr talman! Jag vill ytterligare understryka att diskussionen i dag inte gäller lönernas höjd. Den frågan kan vi diskutera i annat sammanhang. Den är inte föremål för beslut här i dag. Vad det gäller är denna märkliga nämnd, som blir märkligare och märkligare, ju mer man får höra vad nämndens upphovsmän har tänkt sig. Dels är den en beslutande nämnd, som beslutar över huvudet på regeringen och tydligen, såvitt jag kan erinra mig, helt unik härvidlag. Eller har ni några andra exempel från den svenska förvaltningen på någon statlig myndighet som beslutar över regeringens huvud? Dels skall regeringen enligt utskottets ordförande och även enligt vpk:s representant kunna bestämma över denna nämnd. Hur vill ni egentligen ha det? Är den en beslutande nämnd eller är den inte en beslutande nämnd? Var kommer riksdagen in? Om jag nästa gång budgeten framläggs väcker en motion om statsrådens löner, bör den då avvisas av kammarens kansli, eftersom jag inte är behörig att ta frågan här i riksdagen? Detta är frågor som kvarstår obesvarade efter denna debatt. Den enda rimliga ståndpunkt som riksdagens ledamöter kan inta efter den diskussion som här har förts är, såvitt jag kan förstå, att rösta för centerns reservation.

Herr talman! Ersättningar till politiker blir ofta föremål för debatter bland allmänheten. Det är bra att den uppmärksamheten finns. Politiker skall inte befinna sig högt över vad andra löntagare har att leva av. Nyss behandlade vi frågan om en statsrådslönenämnd. Där återspeglades problemet med att politiker till skillnad från andra grupper ofta själva beslutar om sina löner. Även med en sådan här nämnd lär regeringen själv ytterst få ta ansvar för löneutvecklingen för statsråden. Det ärende som vi nu har att behandla gäller talmännens arvoden. Talmannens arvode har hittills följt statsrådens löner men skall i fortsättningen vara densamma som statsministerns. Vi har i en vpk-motion erinrat om den kritik som mötte beslutet om höjda löner för regeringens ledamöter, särskilt mot bakgrund av kraven på återhållsamhet för andra löntagargrupper. När dessa höjningar likväl har genomförts, har vi inte motsatt oss den föreslagna uppjusteringen av talmannens arvode. Förvisso torde han även framgent kunna ”dra sig fram” på ett arvode motsvarande statsrådens, men har det ansetts motiverat med ett högre arvode för statsministern må det även komma talmannen till del. Vi har däremot motsatt oss de föreslagna höjningarna till vice talmännen. Det sker inte av någon missunnsamhet eller ringaktning av deras insatser — det vill jag understryka — utan grundar sig på några faktiska omständigheter som jag vill redovisa. Vice talmäns arvode har ingen ankytning till statsrådens löner. Här gäller arvodena till riksdagens ledamöter med vissa tillägg. Till bilden hör att en höjning i tre etapper av riksdagsarvodena nyligen har beslutats och ännu inte är helt genomförd. Arvodena räknas numera på helt år mot tidigare tio tolftedelar. Det särskilda arvodet till vice talmän höjdes till nuvarande nivå så sent som den 1 juli i år. Förvaltningskontoret anför vidgade uppgifter och ökad arbetsbörda som motiv för höjningarna utan närmare precisering. Jag tror, herr talman, snarare att förvaltningskontoret har vägletts av det gamla talesättet att om det regnar på prästen så faller det ett stänk på klockaren. Om talmannen får höjt arvode, bör också vice talmännen få något, har man tydligen ansett. Så kan vi dock inte hantera sådana här frågor. Det bör också observeras att särskilt arvode till vice talmän, ordförande och vice ordförande i utskott regleras i samma paragraf i ersättningsstadgan. Förslaget till höjning gäller visserligen endast vice talmän, men man torde kunna räkna med krav på höjningar även för ordförande och vice ordförande i utskott. Det finns en tendens att kretsen som uppbär särskilda arvoden vidgas. Enligt vår mening bör i stället särskilda arvoden för uppdrag i riksdagen begränsas. Detta är särskilt motiverat nu, när riksdagsarvodet omfattar helt år. Vi har därför i vpk-motionen föreslagit en översyn i syfte att begränsa de särskilda arvodena. Detta yrkande avvisar utskottsmajoriteten med påståendet att vi nyligen behandlat dessa frågor, vilket inte är riktigt. Det förslag som utskottet åberopar gällde höjning av vissa arvoden och vidgning av kretsen som skulle uppbära särskilda arvoden. Någon prövning av reglerna för sådana arvoden har inte skett. Kan inte utskottsmajoriteten åtminstone se anledning till översyn mot bakgrund av att riksdagsarvodet numera räknas på helt år? Den frågan vill jag gärna ställa till utskottets talesman. Utskottsmajoritetens hänvisning till att riksdagens förvaltningskontor har att följa frågor av denna art är något poänglös, när man inte vill avge en viljeyttring om översyn av gällande bestämmelser. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen på mom. 2 och 3 i konstitutionsutskottets betänkande 14.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

Detta motiverar enligt förslaget en högre nivå på arvodet än f. n. Det förslag som utskottet med anledning därav framlägger innebär att 4 § i ersättningsstadgan justeras så att det bestäms att det särskilda arvodet för vice talmännen utgår till ett belopp av 18 000 kr. för år. Jag yrkar bifall till förslaget och avslag på motionen, eftersom utskottet funnit den föreslagna uppräkningen skälig. I vpk-reservationen begärs vidare en översyn av de särskilda arvoden som utgår inom riksdagen. Vi förutsätter att riksdagens förvaltningskontor, i vars ledning finns företrädare för samtliga partier i riksdagen, följer frågorna och tar erforderliga initiativ. Något särskilt uppdrag, såsom föreslås i motionen, behöver riksdagen inte besluta om i detta sammanhang. Med det sagda yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Må jag utomordentligt kort understryka att när vi diskuterar arvoden i denna kammare är det få arvoden som jag har en sådan sympati för att man höjer som vice talmännens. Det är faktiskt på det sättet att i dagens läge är talmannens arvode det dubbla mot vad vice talmännen kvitterar ut. Ändå är det så att vice talmännen tvingas tjänstgöra här långt mer än vanliga riksdagsledamöter — interpellationsdebatter på måndagar och fredagar och annat, och en stor arbetsuppgift även under sommarhalvåret i olika representativa sammanhang. Jag tycker inte att den skillnad i arvode som i dag finns mellan talmannen och vice talmännen är motiverad. Detta förslag är faktiskt ett steg i rätt riktning, att överbrygga denna klyfta. Därför finner jag all anledning, herr talman, att bifalla utskottets förslag på den punkten.

Herr talman! Jag har aldrig betvivlat att vice talmännen har betydande arbetsuppgifter eller att de ställer upp och gör en bra insats. Att så är fallet kan jag gärna vitsorda. Det säger jag inte enbart därför att tjänstgörande talmannen är vice talman, utan det vet jag. Men jag betvivlar inte heller att ordföranden och vice ordföranden i utskotten har en hel del arbete och att de ställer upp och gör bra insatser. Även det kan jag vitsorda. Men det är faktiskt inte om det debatten handlar, utan om att ingen kan utföra mer än tolv månaders arbete på ett år. Som riksdagsledamöter är vi nu arvoderade för årets samtliga tolv månader. Det är därför som vi menar att det är dags att se över kretsen av dem som uppbär särskilda arvoden, så att inte den vidgas. Nu finns möjligheter att i stället minska denna krets. Skillnaden mellan talmannens och vice talmännens arvode beror på det system som vi har. Talmannens arvode regleras i förhållande till regeringens ledamöter. Det är inte vår uppfinning, men nu har vi det systemet och får rätta oss därefter. Låt mig i förbifarten säga att jag i detta ärende har noterat en ovanlig snabbhet i riksdagen. Om en stund skall vi fatta beslutet, men i den fickkalender som för ett par dagar sedan lades i våra fack är redan tryckt att vice talmännen har ett särskilt arvode på 18 000 kr. per år. Det var en mycket stor snabbhet! I de diskussioner om arvoden som har förts i dagarna har vi mött påståendet att riksdagsledamöterna är så lågt betalda att det är svårt att rekrytera lämpligt folk. Detta påstående måste tillbakavisas. Man kan inte göra jämförelser med de mest svindlande lönerna inom storfinansens toppskikt. Man måste göra jämförelser med breda löntagarskikt i landet.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 4 behandlas frågan om våld mot tjänsteman. I detta ärende finns tre borgerliga motioner. I den moderata motionen betonas att respekten för polisens arbete måste ökas. Övergrepp mot polisman under tjänsteutövning måste resultera i strängare påföljd än vad som är fallet i dag. Vi är alla medvetna om den svåra och ofta pressande situation under vilken polisen får arbeta. Provokationer som okvädinsord och hot är inte ovanliga. Våldet på våra gator har ändrat karaktär och blivit råare. Polisen, som skall skydda medborgarna från övergrepp, har således ett mycket utsatt och svårt arbete. Sparkar och slag, hot med knivar och andra stickvapen är sådant som polisen får värna sig emot. Frågan om polisens arbetssituation har också under flera år varit föremål för allvarliga diskussioner inom polisorganisationen. Utskottet har som praxis att inte ta ställning i frågor som är föremål för behandling i utredningar. Fängelstraffkommittén, som har att se över straffskalorna, skall vara färdig med sitt arbete under hösten 1985. Översynen tar sikte på att straffskalorna skall anpassas till de värderingar som råder i dagens samhälle. Kommittén kommer att uppmärksamma straffmätningen av brott som rubriceras som hot och våld mot tjänsteman. Herr talman! Med hänsyn till det pågående kommittéarbetet har vi moderater inte yrkat bifall till vår motion i utskottet, och jag har inte något yrkande om bifall till den här. Vi vill emellertid kraftigt understryka att vi ser mycket allvarligt på hot och våld mot tjänsteman. De tre borgerliga partiernas representanter i utskottet delar denna uppfattning och har i ett gemensamt särskilt yttrande till betänkandet understrukit denna sin åsikt.

Herr talman! I en centermotion som behandlar frågor om rättstrygghet har vi också tagit upp polisens arbetssituation. När det gäller rättstryggheten har polisen viktiga uppgifter i vårt samhälle. Den skall upprätthålla lag och ordning, vilket är av stor betydelse för den enskilde och för säkerheten i ett rättssamhälle. Detta innebär att stora krav ställs på polisanställda. Olika undersökningar har visat att många upplever hårda påfrestningar i sitt arbete. Avgången från polistjänster har också tidvis varit hög. Våldet mot polismän har ökat i oroväckande omfattning, vilket utgör den kanske allvarligaste störningen i arbetsmiljön. Från centerns sida anser vi det viktigt att frågan om polismännens arbetsmiljö uppmärksammas och att allt görs som kan underlätta deras arbete. Enligt vår uppfattning måste samhället se mycket allvarligt på våldsbrott mot polismän och beivra dessa med kännbara påföljder. Den rådande tendensen i samhället, som innebär att nästan allt ordningsskapande överlåts till polisen, bidrar till att försvåra polispersonalens arbete. Knappast någon är beredd att bistå en polisman som hamnar i en besvärlig situation vid ett ingripande. Människors civilkurage har avtagit, och i stället kräver vi att polisen skall ställa upp. Från centerns sida anser vi att det behövs en förändrad inställning från allmänheten till dessa frågor. Polismakten måste få stöd i sitt tunga och slitsamma arbete. De enstaka fall där förlöpningar ägt rum från polisers sida måste naturligtvis också beivras i enlighet med gällande lagar. Dessa fall har enligt vår mening fått en alltför stor uppmärksamhet i den allmänna debatten. Poliskåren sköter, som helhet betraktad, sina arbeten på ett hedervärt sätt. Inom detta yrkesfält finns det, precis som inom andra, ett fåtal människor som missköter sig. För den skull får inte hela kåren misstänkliggöras och anklagas. Utskottet har låtit remissbehandla vår motion och två andra motioner i den del som berör våldsbrott mot polisman, dvs. våld mot tjänsteman. Bilden av rättsläget är inte entydig, och det finns inte någon helt aktuell undersökning av frågan. Det utredningsarbete som fängelsestraffkommittén bedriver rörande bl.a. en allmän översyn av straffskalorna kommer att ta upp också brotten våld och hot mot tjänsteman. Vi har fått uppgifter om att kommitténs arbete skall vara slutfört under nästa år. Vi utgår då från att kommittén kommer att belysa rättstillämpningen i fråga om bl.a. våld mot tjänsteman och också föreslå de ändringar som kan visa sig vara befogade för att vidmakthålla den allvarliga synen på denna typ av brottslighet. Mot denna bakgrund avstår vi från att nu kräva ytterligare kartläggning av rättspraxis och därav eventuellt föranledda lagändringar.

Herr ta.man! Jag vill bara helt kort påpeka att vi i utskottet är helt överens om att vi alla ser allvarligt på det våld mot tjänsteman som kan konstateras. Det gäller ju i första hand polisen, och vi vet att det är angeläget att ha speciella regler för att polisen skall kunna utföra sitt viktiga värv på ett effektivt sätt. Det gjordes här en liten markering om att de tre borgerliga partierna skulle se speciellt allvarligt på detta problem. Jag vill framhålla att vi är helt överens om att se allvarligt på det. Nu har det ju också vid remissbehandlingen visat sig att de flesta remissinstanser menar att lagen och straffskalan ger utrymme för tingsrätt och andra domstolar att i sina domar markera att man ser allvarligt på dessa brott. Det finns inte underlag för att direkt konstatera att man inte tillämpar lagen på ett riktigt sätt. Vad man som lagstiftande församling har att göra är att inför de dömande instanserna markera, genom de straffskalor som vi har, de minimistraff och de maximistraff som skall gälla. Fängelsestraffkommittén, som har i uppdrag att dels se över samtliga straffskalor, dels utreda möjligheterna att införa vissa regler för straffmätning, kommer nu att diskutera dessa frågor. Därför har utskottet ansett att det inte finns någon anledning att från riksdagens sida i det här läget göra något speciellt tillkännagivande utan att man bör avvakta fängelsestraffkommitténs resultat, som beräknas föreligga någon gång i slutet av nästa år. Därmed ber jag, herr talman, att få yrka bifall till justitieutskottets hemställan.
Herr talman! Det är säkerligen så att vi i stora stycken är helt överens om att man måste se allvarligt på övergrepp mot polisman. Men samtidigt har ju under senare tid straffmätningen inte varit hårdare för våld mot polisman än andra våldsbrott. Det har därvidlag skett en viss utjämning, som poliserna själva ser som mycket besvärande. Poliserna med sin väldigt utsatta position behöver känna att de har skydd. Och människor bör veta att om de förgriper sig mot polisman, så blir det ett strängare straff än i vanliga fall. Man får inte tro att polismännen är en speciell klass människor som tål mer än andra. Vi vet att det förekommer stora omflyttningar inom poliskåren på grund av den pressande situation som poliserna lever och arbetar i, och det krävs verkligen att man behandlar denna fråga mycket seriöst. Jag hoppas också att det kommer att bli så, när vi nu får de nya påföljdslagarna.

Herr talman! I lagutskottets betänkande nr 1 för det här riksmötet besvaras ett antal motioner om exekutionsrättsliga frågor. Bland dessa finns ett yrkande från vpk som har sin motivering i motionn 1983/84:1359, men vars yrkande i det nu aktuella sammanhanget har placerats i motion 1360. Innehållet i yrkandet är att riksdagen bör hemställa att regeringen — i avvaktan på förslag om en genomgripande reform av socialförsäkringssystemet -— för riksdagen framlägger förslag som innebär att vårdbidrag skyddas så att det ej kan tas i mät för exempelvis en skatteskuld. Utskottsmajoriteten anser att förslaget inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd, som det brukar heta. Själv har jag följt upp kravet i en reservation som är fogad till utskottsbetänkandet. Som jag redan har nämnt ingår det aktuella kravet i en omfattande partimotion om en vidgad socialförsäkring. Det krav som här behandlas är sålunda mycket begränsat, men därför inte oviktigt som en temporär förbättring. Vårdbidrag är i likhet med barnpension direkt knutet till barnet. Utmätning i bidraget kommer därmed att påverka barnets situation negativt. Det kan t.o.m. leda till att socialtjänsten måste tillskjuta medel där en utmätning tar bort medel att leva av. Den som vårdar handikappat barn i hemmet och sålunda får vårdbidrag har också extra kostnader som kan vara svåra att direkt uppskatta. Motionärerna har därför ansett att vårdbidraget för vård av handikappat barn skall skyddas för all införsel. Ett sådant skydd kräver att den nu gällande regleringen av införseln ändras och att vårdbidraget jämställs med barnpension och skyddas mot utmätning i alla sammanhang. Med det nu anförda yrkar jag bifall till den av mig till det nu förevarande betänkandet från lagutskottet fogade reservationen.

Herr talman! Som Per Israelsson antydde behandlar lagutskottet i detta betänkande ett antal motioner från allmänna motionstiden som alla berör exekutionsrättsliga frågor. En motion har tillstyrkts, en annan har lett till tillkännagivande. Jag utgår från att motionären i det senare fallet, Allan Ekström, som har anmält sig på talarlistan efter mig, har begärt ordet närmast för att tala om att han är nöjd med lagutskottets behandling av hans motion. Alla motioner har dock icke tillstyrkts, bl.a. inte vpk:s partimotion 1360. Här har anmälts en reservation. Reservationen, som Per Israelsson har pläderat för, kan synas mycket välmotiverad. Den kräver att utmätningsfrihet skall gälla för vårdbidrag. Lagutskottet har remitterat såväl vpkmotionen som en liknande moderatmotion till ett flertal remissinstanser, bl.a. till riksförsäkringsverket, statens handikappråd och Föreningen Sveriges kronofogdar. Ingen instans har tillstyrkt motionerna. De menar liksom utskottet att det inte finns skäl att undanta just vårdnadsbidraget från löneutmätning och införsel. Det finns i så fall andra förmåner inom socialförsäkringssystemet som också, på lika goda grunder, skulle kunna undantas. Handikapprådet varnar också för att införa specialregleringar, som skulle kunna orsaka krångel och byråkrati. Krångel och nya regleringar är ju någonting som vi måste undvika. Låt mig, herr talman, citera från det remissvar utskottet fick från Föreningen Sveriges kronofogdar. Det finns intaget på s. 16 i utskottsbetänkandet. Föreningen anför bl.a.: ”Emellertid är föreningen medveten om att det är förenat med extra kostnader för att ta hand om ett handikappat barn. För detta erhåller vårdnadshavaren en särskild skattefri kostnadsersättning. Föreningen förutsätter att vid bestämmande av förbehållsbelopp/utmätningsfritt belopp skall vårdnadshavarens ökade försörjningsbörda och särskilda kostnader individuellt prövas.” Jag tycker att det är ett viktigt uttalande från kronofogdarna, och utskottsmajoriteten delar den uppfattningen. Jag yrkar, herr talman, bifall till utskottsmajoritetens hemställan på alla punkter och alltså avslag på reservationen.
Herr talman! Jag har inte så särskilt mycket att tillägga till det som Per-Olof Strindberg sade. Jag skall bara påminna om att den reservation vi har fogat till betänkandet innehåller — vilket jag f. ö. sagt — ett av yrkandena i en stor motion, som kräver en reformering av hela socialförsäkringssystemet. Själva idén bakom den reformen, som vi från vpk faktiskt krävde redan i slutet av 1940-talet, innebär ju motsatsen till vad Per-Olof Strindberg här sade, nämligen att det skulle bli ökat krångel. Det skulle bli ett mycket enklare system om den reformen genomfördes! Men även om vårt förslag skulle kunna medföra visst krångel har vi framfört det av rättviseskäl, och vi står fast vid det. Det har vi gjort i och med att vi har motionerat och i och med att jag har reserverat mig. Vi tycker att den ersättning man får för vård av handikappat barn inte skall kunna utmätas. Den moderata motionen gick ungefär halva vägen. Där fanns det krav på att kostnadsersättning inte skulle kunna utmätas, men moderaterna har sedan nöjt sig med utskottets skrivning, och det sägs att hänsyn skall tas till kostnadsersättning. Det anser också vi att man skall göra, men vi anser att man skall gå en bit till och kräver därför att man inte alls skall mäta ut ersättning för vård av handikappat barn.
Herr talman! Jag är medveten om att vpk-motionen 1360 bara är en liten del av den stora motionen 1359. Men det är denna lilla del som lagutskottet har haft att ta ställning till. När inte ens handikapprådet anser att man bör bifalla motionen utan att det i dag finns tillräckliga möjligheter att klara detta ändå, har vi från lagutskottets majoritet inte heller haft anledning att tillstyrka bifall till motionen — även om vi förstår tankegångarna och tycker att de är beaktansvärda. Vi tror dock att detta kan klaras på annat sätt.

Herr talman! Det finns en gräns även för kronofogdens verksamhet. Lagen förbjuder att fogden tar ifrån en gäldbunden man allt vad han äger och har. Kläder, säng och annan oumbärlig egendom får han behålla; det ingår i hans beneficium. Att kronofogden måste lämna kläderna i fred är däremot inte ett uttryck för talesättet att ”kläderna gör mannen”. I mannens fall gäller ju att ”dräkten är ej mannen, vill jag tro. Skodd eller oskodd gör till saken ringa. Sörj ni blott för, att vi få stå, ej springa, så hjälper nog sig foten utan sko.” — för att citera den trasige korpralen numro 7, Standar vid Jutas. Vad händer nu, om beneficieegendomen blir stulen eller brinner upp och försäkringsersättning faller ut? Är även denna ersättning fredad från utmätning, så att gäldenären har möjlighet att återanskaffa den förlorade egendomen? Svaret borde vara ja — det säger sunda förnuftet. Får kronofogden lägga beslag på ersättningen för borgenärernas räkning, så kan ju gäldenären inte skaffa sig t.ex. en ny säng utan blir kanske tvungen att ligga på golvet. Men så enkelt är det förvisso inte. I en hovrätt — jag nämner inte dess namn — slog man fast i ett dit fört mål att utsökningsbalken innehöll en uppräkning av vad som var fredat från utmätning och att försäkringsbelopp icke upptogs i denna uppräkning. Ersättningen var följaktligen inte fredad utan fick utmätas, blev slutsatsen. Min invändning -— jag deltog i målets handläggning — att lagstiftaren inte kan förutse allt som kan hända och att tystnaden i förarbetena till bestämmelserna därför inte berättigar till några som helst slutsatser var förgäves, liksom synpunkten att det vore en orimlig utgång att låta kronofogden ta försäkringsbeloppet. Därför min motion för ett år sedan. I ett annat mål har högsta domstolen helt nyligen besvarat den ställda frågan så, att det från beneficieegendomen härrörande försäkringsbeloppet är fredat från utmätning i vissa situationer men däremot inte i alla. Så inte heller enligt HD är det alltid möjligt för gäldenären att ersätta vad han förlorat av beneficieegendomen. I lagutskottets betänkande 1 har jag emellertid fått fullt stöd för min enkla uppfattning att ett försäkringsfall — det kan gälla stöld eller brand — inte skall påverka vare sig gäldenärens eller borgenärens ställning i utmätningshänseende. Utskottet säger: ”I likhet med motionären anser utskottet att det finns starka skäl för att försäkringsersättning för förlust av egendom som ingår i beneficiet bör vara undantagen från utmätning i de fall ersättningen behövs för att gäldenären och hans familj skall kunna skaffa ny sådan egendom. En annan ordning kan nämligen som motionären påpekar”, fortsätter utskottet, ”medföra att gäldenären blir förhindrad att ersätta den skyddade egendom som förlorats och att borgenärerna gynnas genom försäkringsfallet. Det övervägande antalet remissinstanser som yttrat sig över motionen har också ställt sig positiva till motionärens förslag.” En av de mest positiva remissinstanserna är f.ö. Svea hovrätt med presidenten i spetsen; hovrätten tyckte egentligen att en lagändring var onödig, eftersom det önskade resultatet kunde uppnås ändå. Sedan utskottet funnit att HD:s avgörande inte alltid innebär ett tillräckligt skydd för gäldenären, förklarar utskottet att det bör införas en uttrycklig regel av innebörden att försäkringsersättning för förlust av beneficieegendom skall undantas från utmätning. Utskottet uppdrar därför åt regeringen att framlägga förslag till erforderlig lagstiftning. Efter många turer kunde alltså, herr talman, det sunda förnuftet hemföra segern. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan, såvitt här är i fråga.

Herr talman! Löntagarna har sedan 1963 utvecklat ett försäkringsskydd tillsammans med arbetsgivarna, och det skyddet utgör ett väsentligt komplement till den vanliga socialförsäkringen. Det finns ett gemensamt bolag, AMF, som bildades av SAF och LO, och det bolaget har till uppgift att utan vinstsyfte administrera verksamheten. Detta försäkringsskydd utgör i dag ett 69 väsentligt ekonomiskt skydd vid dödsfall, arbetsskada, sjukdom, arbetslös För skogsbrukarna finns emellertid inte samma försäkringsskydd. LRF har som första företagarorganisation vid jordbrukets prisförhandlingar fått sig tilldelad medel för att åstadkomma ett skydd likvärdigt löntagarnas. Lantbrukarnas trygghetspaket omfattar till skillnad mot löntagarnas försäkringsskydd inte försäkring vid arbetslöshet eller pensionering. Det är angeläget att också skogsbrukets folk får komma i åtnjutande av ett liknande skydd. Det rör sig om ca 30 000 skogsbrukare som skulle behöva få detta försäkringsskydd. Till 1981/82 års riksmöte väcktes tre motioner om sådana trygghetspaket. Skatteutskottet tillstyrkte motionerna och ansåg att det var angeläget att problemet fick en snar lösning. Man säger i betänkandet att utskottet liksom motionärerna anser att det vore värdefullt om även de yrkesverksamma skogsbrukarna kunde erhålla den ökade trygghet som erbjuds genom arbetsmarknadsförsäkringar. Utskottet, heter det vidare, delar skatteutskottets mening att det är önskvärt att frågan får en snar lösning. Det torde ankomma på regeringen att framlägga erforderligt förslag i ämnet, säger utskottet. Jordbruksutskottet tillstyrkte alltså dessa motioner. Statssekreterare Ulf Lönnqvist meddelade LRF redan i januari 1983, dvs. för snart två år sedan, att ett trygghetspaket skulle komma. Vissa detaljfrågor återstod dock att lösa, men ärendet uppgavs ha högsta prioritet. Vi behöver ett fortsatt aktivt skogsbruk i landet, och självverksamheten måste därför på olika sätt underlättas. En viktig förutsättning för en fortsatt hög aktivitet är att skogsbrukarna får ett försäkringsskydd som stimulerar till självverksamhet och som ger dem ekonomiska möjligheter till fortsatt produktion, även när en skada inträffat. Det måste ligga i myndigheternas intresse att även den här gruppen kommer i åtnjutande av samma regler som andra. Det har ställts frågor här i riksdagen — av Sven Munke i januari, av Ove Eriksson i maj, av Lennart Brunander i oktober — och jordbruksministerns svar har hela tiden varit att det skall prövas i budgetsammanhang. Han har sagt att det är regeringens ambition att komma till rätta med problemen, så att skogsbrukarna kan få den trygghetsförsäkring som det finns skäl för. Det är angeläget att vi kan lösa denna fråga, säger han. När frågan nu skall prövas i budgetarbetet, tycker vi att det borde ges klart besked om att en sådan försäkring också kommer att genomföras. Så länge vi har skogsvårdsavgifter får väl pengarna tas därifrån — men jag poängterar: så länge vi har skogsvårdsavgifter. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationen vid jordbruksutskottets betänkande nr 14.

Herr talman! Jan-Eric Virgin har gett exempel på hur den här frågan har behandlats och vilka möjligheter som andra grupper i samhället redan har på området, och det finns ingen anledning för mig att upprepa samma saker. Från centerpartiets sida tycker vi att det är allvarligt att regeringen inte har fått fram ett förslag till trygghetspaket eller AMF-försäkring för självverksamma skogsbrukare. Det var ju ett klart uttalande som riksdagen gjorde hösten 1982 om att man ville ha ett sådant system. Riksdagen skrev dessutom att detta är viktigt och att man ville ha ett förslag snarast. Snarast kan knappast vara att vänta i två år, eftersom förslaget redan då låg färdigt och klart. Jordbruksministern har, som refererats här, i några sammanhang förklarat att frågan skall behandlas i budgetarbetet. Men det är inget svar som gör oss vare sig nöjda eller trygga. Att frågan skall behandlas är ju ingen garanti för att det kommer att ske någonting. Det är den inriktning som man har haft hittills också, och då har inget skett. Vi tycker alltså att det finns all anledning i världen att se till att regeringen nu får en ny påstötning, ett nytt tillkännagivande, ett nytt uppdrag från riksdagen. Skadefrekvensen bland självverksamma skogsägare är också sådan att det finns anledning att se på det hela med en viss oro. 1 000 skadades det senaste året, och 17 olycksfall hade dödlig utgång. Detta kan man inte nonchalera. Det har alltid hävdats att det är finansieringen som är problemet, men jag kan inte på något sätt se att den är ett problem. Det handlar om 15 milj.kr. eller kanske något mer. När förslaget togs fram handlade det i varje fall om 15 miljoner, och beloppet ligger väl på ungefär samma nivå i dag. Höjningen av skogsvårdsavgiften senaste budgetåret inbringade 170 miljoner till staten. Totalt tar staten in ungefär en halv miljard i skogsvårdsavgifter. Och så säger man att man inte kan finansiera en sådan här viktig åtgärd för skogsbrukarna! Men jag skulle till socialdemokraternas talesman här vilja ställa frågan vad han lägger i begreppet snarast och hur viktigt man anser att det är att få till stånd ett trygghetspaket för skogsbrukare. Kan vi räkna med att vi i budgetpropositionen får ett förslag om införande av en sådan här försäkring? Herr talman! Jag vill med det sagda yrka bifall till reservationen vid jordbruksutskottets betänkande 14.

Herr talman! Frågan om trygghetspaket för skogsbrukare har varit föremål för motionskrav och riksdagsdebatter sedan tre fyra år tillbaka. Riksdagen har också anmodat regeringen att komma med förslag om trygghetspaket för skogsbrukare. Detta uppdrag har inte regeringen fullgjort ännu. Reservationen som är fogad till jordbruksutskottets betänkande är av denna anledning angelägen, och jag yrkar bifall till den. Reservationen är viktig också ur den synpunkten att det hos de självverksamma skogsbrukarna föreligger en högre olycksfallsfrekvens än bland andra yrkesgrupper. Behovet av en försäkring är uttalat med hänsyn till gjorda erfarenheter. I motionen som ligger till grund för reservationen i fråga anges, att risken för olycksfall med dödlig utgång i skogsarbetet är fem gånger högre för självverksamma skogsbrukare än för andra yrkesverksamma i skogen. Bland de deltidsarbetande skogsbrukarna finner man den högsta olycksfrekvensen. Som ytterligare skäl för ett fullgott försäkringsskydd för skogsbrukare kan anföras att lantbrukare redan nu har ett värdefullt skydd vid arbetsskada, sjukdom, förtidspension och dödsfall. Detta försäkringsskydd infördes 1978. Skyddet avses utgöra ett kompletterande skydd till vad som utgår enligt lagen om allmän försäkring och lagen om arbetsskadeförsäkring. Företagare inom lantbruket och deras familjemedlemmar har härigenom fått ett försäkringsskydd som motsvarar det som anställda enligt kollektivavtal har sedan länge. Skogsbrukare står däremot utanför. Redan 1963 började ett arbetsmarknadsförsäkringsskydd att utvecklas i samverkan mellan löntagare och arbetsgivare. Det var ett komplement till socialförsäkringssystemets olika ersättningar. Men självverksamma skogsbrukare tvingas stå utanför. fr.o.m. budgetåret 1983/84 finansieras en trygghetsförsäkring för fisket med medel som tillförs fiskprisregleringen. Av dessa medel har under innevarande budgetår avsatts ca 4,5 milj.kr. för att täcka kostnaderna för den försäkringen. En trygghetsförsäkring för skogsbrukare måste givetvis kosta en del. De beräkningar som gjorts ger vid handen att de årliga kostnaderna torde belöpa sig till ca 15 milj.kr. I likhet med Lantbrukarnas riksförbund anser vi att ett försäkringsskydd för skogsbrukare bör kunna finansieras genom att man tar i anspråk medel från skogsvårdsavgiften. I en frågedebatt i riksdagen antydde jordbruksminister Svante Lundkvist att det är nödvändigt att överväga huruvida det är lämpligt att använda skogsvårdsavgiftsmedel för finansiering av trygghetsförsäkring för skogsbrukare. En sådan antydan ger närmast vid handen att man kan hysa farhågor för att jordbruksministern avser att skjuta på frågans lösning ytterligare en tid. Det kan dock inte handla om brist på medel. Skogsvårdsavgiften ger ju efter den senaste höjningen, som vi från folkpartiet visserligen motsatte oss, ca 500 milj.kr. per år. Det vore angeläget att en del av dessa medel använts till en försäkring för självverksamma skogsbrukare. Herr talman! Låt oss snart få se ett regeringsförslag om trygghetspaket för skogsbrukare!

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 14 tar man upp frågan om trygghetspaket för skogsbrukare. Vi vet alla att löntagarna sedan 1963 tillsammans med arbetsgivarna har utvecklat ett arbetsmarknadsförsäkringsskydd, som administreras av ett särskilt företag, AMF. Finansieringen har skett genom att man har använt tillgängligt löneutrymme, vilket i annat fall skulle ha utgått som lön till de anställda. Man kan klart slå fast att det är viktigt och nödvändigt att bygga ut arbetsmarknadsförsäkringsskyddet så att det omfattar alla. Därför vill jag gärna till Lennart Brunander säga att så fort det finns ekonomiska förutsättningar avser vi att införa ett försäkringsskydd som också gäller skogsbrukare. Ett införande av ett trygghetspaket för skogsbrukare har av motionärer, exempelvis år 1982, beräknats kosta ca 15 milj.kr. per år. Enligt reservationerna till utskottets betänkande borde trygghetspaketet finansieras med skogsvårdsavgifter. Jag vill dock här redovisa att skogsvårdsavgiften enligt principer som är godkända av riksdagen används för sådana ändamål som är till gagn för skogsbruket som sådant eller på sådant sätt att alla skogsbrukare kan dra nytta av dem. Enligt samma principer skall någon formell avräkning av utgifter mot avgiftsmedel inte göras. Inte heller förutsätts någon exakt redovisning av hur medlen används. Avgiften betraktas som skogsägarnas bidrag till de allmänna insatserna i vid mening för det svenska skogsbruket. De ca 450 milj.kr. som skogsvårdsavgiften kommer att ge är, som jag ser det, i stor utsträckning redan intecknade för sådana ändamål. Av jordbruksministerns svar på en nyligen framställd fråga här i riksdagen framgår att frågan om ett kompletterande arbetsmarknadsförsäkringssystem för skogsbrukare prövas av regeringen vid höstens budgetarbete. Herr talman! Jag yrkar därför avslag på reservationerna och bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkande 1984/85:14.

Herr talman! Bengt Kronblad säger att trygghetspaketet för löntagare har finansierats genom att dessa avstått från sitt löneutrymme. De självverksamma skogsägarna betalar ju in en skogsvårdsavgift till staten. Vårt krav är att de pengar som flyter in genom skogsvårdsavgiften används för att lösa den här frågan, som är mycket angelägen för skogsbruket. Skogsvårdsavgiftsmedlen är ju tänkta att användas till gemensamma åtgärder för skogsbrukets främjande. Det är alltså en mycket viktig fråga. Vi tycker därför att det är fullt logiskt att använda pengarna på detta sätt. Bengt Kronblad påstod vidare att vi skulle ha sagt att en skogsvårdsavgift skall lösa problemet. Vi har inte sagt att en skogsvårdsavgift skall lösa frågan, utan vi har sagt att en skogsvårdsavgift och de pengar som redan nu tas in bör användas för detta ändamål, inte några nya pålagor. Bengt Kronblad säger också att det inte behövs någon avräkning och att man redan använder skogsvårdsavgifter till sådana här åtgärder. Visst, det är alltid en rad åtgärder som staten vill vidta, och man kan naturligtvis redovisa att pengarna går till sådana åtgärder. Men enligt min och centerns uppfattning används i dag skogsvårdsavgiften till en rad ting som inte var aktuella när avgiften infördes. Därför har vi föreslagit att den skall tas bort. Så länge vi har den kvar är trygghetspaketet för skogsägarna ett viktigt användningsområde. Jag tycker att det vore bra om Bengt Kronblad kunde lova att vi får ett förslag vid höstens budgetarbete. Bengt Kronblad sade att vi skall få ett förslag, när det finns ekonomiska Ett trygghetspaket förutsättningar. Det finns ekonomiska förutsättningar, alltså bör vi få förslaget nu.

Herr talman! Det är framför allt ordet ”prövas” som här måste observeras. Som jag sade tidigare uttalade utskottet redan för två år sedan att det borde ankomma på regeringen att lägga fram ett förslag så att frågan kunde få en snar lösning. Det har alltså gått två år, och i dag säger socialdemokraterna att regeringen skall pröva frågan och att det är de ekonomiska förutsättningarna som blir avgörande. Vi anser, som jag också sade tidigare, att man för detta skall kunna ta i anspråk medlen från skogsvårdsavgifterna, så länge dessa finns. Men naturligtvis skall skogsvårdsavgifterna inte vara den enda pott man kan ta medel ur — det kan finnas andra möjligheter. Svante Lundkvist har ju också sagt här i riksdagen att han inte kan svara på frågor om hur budgeten kommer att se ut. Jag förmodar att han vet det i dag. Men, som sagt, det jag reagerar på är att man säger att man skall pröva frågan. Det tycker jag är cyniskt, när man nu har haft så lång tid på sig för att komma fram till ett beslut. När det gäller tidsaspekten i det här sammanhanget måste det, Bengt Kronblad, vara mycket svårt att ge en rimlig förklaring.

Herr talman! Vi lovar att genomföra det här angelägna förslaget om en försäkring för självverksamma skogsbrukare, säger Bengt Kronblad. Då återstår frågan: När sker detta? Det borde vara möjligt att ge ett någorlunda tidsbestämt besked. Bengt Kronblad säger vidare att alla skogsägare får nytta av skogsvårdsavgiftsmedlen. Men är det verkligen så? Det varierar mycket när det gäller hur skogsvårdsavgiftsmedlen går tillbaka till enskilda skogsägare och skogsbrukare, så det sker inte någon rättvis fördelning av beloppen. Det kan alltså inte vara detta som ligger bakom att man ställer sig tveksam till att ta av dessa medel för att skapa resurser för en försäkring för självverksamma skogsbrukare. Från centern och moderata samlingspartiet antyder man att man varit inne på att ta bort skogsvårdsavgiften. Detta har vi från folkpartiets sida hittills inte hävdat. Vi gick emot den höjning av avgiften som riksdagen senast fattade beslut om, men vi har däremot inte hävdat att den helt skulle kunna tas bort. Det är ändå fråga om en mycket stor summa, och det är angivet att medlen skall användas för vissa ändamål. Här bör man därför gå försiktigt fram. I annat fall måste man för dessa ändamål anvisa medel över budgeten, och det kan inte vara rimligt med hänsyn till vårt nationalekonomiska läge.
Herr talman! Lennart Brunander talade om att finansiering av det här förslaget skulle ske via skogsvårdsavgiften, så länge den fanns kvar. Då måste man fråga sig om inte Lennart Brunander anser att reformen har ett större värde än att man skulle kunna ta bort hela trygghetsdelen i det hela, vilket kunde bli fallet om Lennart Brunanders parti eventuellt skulle få politisk majoritet och man exempelvis avskaffade skogsvårdsavgiften. I övrigt vill jag säga till Jan-Eric Virgin och Börje Stensson att byggandet av ett tryggt samhälle sker genom att man lägger olika delar av beslut till varandra. Vi har under de senaste åren exempelvis tillfört yrkesfiskarna en kompletterande trygghet genom att införa ett försäkringssystem för dem. Något sådant har inte de yrkesverksamma skogsägare som inte samtidigt är lantbrukare — det vet vi. Men ett väsentligt skäl till detta är att skogsbrukarna inte i likhet med andra grupper kunnat disponera över kollektiva medel som möjliggjort en billig försäkringspremie. Det är där problemet ligger. Det är också därför som utskottsmajoriteten säger att frågan om ett införande av den här kompletteringen prövas i regeringens pågående budgetarbete. Jag tycker att vi därmed skulle kunna ställa oss bakom utskottets förslag.
Herr talman! Bengt Kronblad tar upp finansieringen igen och säger, att om vi nu skall ta bort skogsvårdsavgiften, innebär det att vi värderar tryggheten så lågt att vi i ett sådant läge skulle ta bort också trygghetspaketet. Men i förslaget att ta bort skogsvårdsavgift har vi sagt att man i det läget får ta upp förhandlingar med jordoch skogsbruket om hur finansieringen skall ske. Det är fullt klart att detta skall vara kvar även i en sådan situation, och då måste vi hinna hitta ett annat sätt för finansiering. Att vi inte har gjort något hittills säger Bengt Kronblad beror på att de självverksamma skogsbrukarna inte disponerar kollektiva medel. Men om alla skogsbrukare betalar in en skogsvårdsavgift, vad är det om inte kollektiva medel? Skillnaden är bara att vi inte har haft några förhandlingar om den, utan staten har bara skrivit ut en räkning, och så har skogsbrukarna fått betala. Och sedan bestämmer regeringen hur medlen skall användas. Men ni prioriterar inte skogsbrukets säkerhet så högt att skogsvårdsmedlen kan användas till detta. Det är felet, och vi tycker egentligen att detta är ansvarslöst. Om det inte kommer ett förslag i kommande budgetproposition, kommer vi att driva frågan ytterligare och ligga efter regeringen, så länge den sitter kvar.
Herr talman! Jag kunde inte låta bli att gå upp i replik, eftersom Bengt Kronblad slog sig för bröstet och sade att det är ett tryggt samhälle för många yrkesgrupper. Det är cyniskt gentemot den aktuella yrkesgruppen, när vi vet hur olycksdrabbad den är, vilka risker den tar och vilket tungt jobb den utför. Då måste vi se till att en sådan grupp blir stöttad av samhället. Här fordras det verkligen solidaritet — som Bengt Kronblad borde kunna tala om — för att hjälpa denna grupp, med dessa faror och olycksfallsrisker.
Herr talman! Det är mycket intressant att höra, att om vi skulle ta bort skogsvårdsavgiften, skulle vi ha speciella förhandlingar beträffande finansieringen av de olika delar som vi i dag skulle kunna använda skogsvårdsavgiften till. Men, Lennart Brunander, det är viktigt att ha kvar de inkomstkällor som samhället behöver för att minska det underskott som inte minst Lennart Brunander varit med om att bygga upp. Jag tycker att vi skall sluta diskussionen om genomförande av olika åtgärder utan att ha med finansieringen i beräkningen, så att vi inte bygger vidare på underskottet. Det är en princip som vi arbetar efter. Därför är det viktigt, precis som vi sagt tidigare vid flera tillfällen, att även dessa personer — och här vänder jag mig till Jan-Eric Virgin — får den trygghet som är avsedd vad gäller införandet av ett trygghetspaket. Beträffande skogsvårdsavgiftens användning vill jag gärna hänvisa till vad jag tidigare sade. Jag sade att riksdagen har fastslagit principer för användande av avgiften. Med hänsyn till de principerna finns det ingen anledning att göra annat än att följa det som utskottet föreslår. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill avslutningsvis tala om för Bengt Kronblad att vi har en finansiering. Vi har inte lagt fram ett förslag som vi inte kan finansiera. Beträffande underskottet vill jag säga att de självverksamma skogsägarna inte kan klara detta underskott — den frågan måste lösas på annat sätt.
Herr talman! Varje inkomst och utgift bygger vidare på ett starkt eller mindre starkt finansiellt läge. Genom att räkna med inkomster som i dag används till annan verksamhet uppnår man inte den förbättring av den ekonomiska situationen, som den socialdemokratiska politiken syftar till.

Herr talman! Miljön blir allt viktigare för oss. Även i den besvärliga ekonomiska situation som vi befinner oss i är miljön viktig, men detta kanske glöms bort ibland mot bakgrund av de ekonomiska problemen. Detta hindrar inte att vi måste anstränga oss för att lösa de miljöproblem som vi har skapat i olika sammanhang. I detta betänkande behandlas ett antal motioner som berör miljön. Jag kommer att tala om reservation 1 om bilavgaserna, reservation 3 om användningen av freoner och reservation 4 om koldioxidproblemet. Jag avser i första hand att ta upp frågan om bilavgaserna, eftersom de utgör det mest aktuella och ödesdigra hotet mot vår miljö. Försurningen är ett av de exempel vi har på att vår miljö inte tål vilka påfrestningar som helst. Vi belastar miljön med en rad utsläpp. Det kan vi göra till en viss grad. Men när en viss nivå överskrids reagerar naturen, och den reagerar ganska kraftigt. I Västtyskland och på andra ställen nere på kontinenten kan vi i dag se resultatet av utsläpp och luftföroreningar som medför skogsdöd. I Tyskland har man i den senaste inventeringen kommit fram till att 50 20 av den tyska skogen är skadad. Detta är i och för sig en miljökatastrof men utgör också ett ekonomiskt problem, eftersom utebliven skogstillväxt med nödvändighet även innebär sämre inkomster, minskad sysselsättning och mycket annat. En betydande del av försurningen beror på bilavgaserna. I första hand är det emellertid svavelutsläpp och kväveutsläpp som orsakar försurningen. När det gäller svavelutsläppen har vi gjort en del saker i Sverige. Beträffande bilavgaserna har vi gjort ganska litet, i varje fall när det gäller utsläpp av kväveoxider. Bilavgaserna har för all del även andra negativa verkningar på miljön. De bildar ozon och andra oxidanter samt tillför miljön koloxid, bly, sot och kanske en hel del andra ämnen, vilket motiverar ett bättre avgassystem. Under den tid som Anders Dahlgren var jordbruksminister genomfördes en sänkning av blyhalten i bensin från 0,40 till 0,15 gram per liter. Det var ett viktigt steg på vägen mot att helt ta bort blyet och på det sättet skapa förutsättningar för en bättre avgasrening. Vi befinner oss nu i den situationen att bilavgaskommittén har avgivit sitt betänkande för ganska länge sedan och framlagt vissa förslag. Vi har en aktionsplan även från generaldirektörsgruppen. Ute i Västeuropa förekommer ökade aktiviteter för att minska bilavgasutsläppen. Vi lever med andra ord i en miljö, som är litet annorlunda än tidigare. Ändå tvekar den socialdemokratiska majoriteten att klart tala om vad den vill göra. Man säger att vi snarast skall införa en rening av bilavgaserna. Det finns en reservation från centerpartiet, folkpartiet och vpk, vari krävs att man redan 1986 skall börja med blyfri bensin samt att katalytisk eller motsvarande avgasrening skall införas fr.o.m. 1987 års bilmodeller. Detta förslag är identiskt méd det förslag som bilavgaskommittén har framlagt. Man hävdar att det är svårt att lösa problemen men att man snarast skall göra det. Man hävdar också att vi måste ta hänsyn till omvärlden. Enligt min och centerns uppfattning kommer vi emellertid redan 1986 att kunna få tillgång till blyfri bensin, eftersom Västtyskland då inför blyfri bensin. Då bortfaller detta motiv. För resten bör vi ju kunna gå litet snabbare fram än andra länder, ifall dessa inte skulle gå fram i den takt som vi önskar göra. Det här är viktigt. Genom en katalytisk rening i bilarna minskar man utsläppen med 60-70 96. Och eftersom hälften av alla kväveoxidutsläpp i Sverige kommer från bilavgaser får detta en avgörande betydelse, även om det tar tid innan det verkar fullt ut, eftersom det tar tid innan vagnparken byts ut. Men genom att vi i vår reservation också har föreslagit stimulanser till dem som frivilligt går över till blyfri bensin, skulle man kunna få ett ännu snabbare genomslag. Inte bara kväveoxidutsläppen minskar i så fall. Det blir inga utsläpp av bly, det blir minskade utsläpp av koloxid, och det blir minskade utsläpp även av Övriga föroreningar som kommer från bilarna. Allt detta är till stor nytta för miljön och för skogen, men det är också till nytta för stadsmiljön. Bilavgaskommittén har ju slagit fast att längs väldigt många av gatorna i våra större städer har man betydligt högre koncentrationer av utsläpp än vad WHO, Världshälsoorganisationen, har rekommenderat som högsta kon centration. Det finns verkligen anledning att gå snabbt fram på detta område. Jag skulle vilja fråga socialdemokraterna: Vad menar ni med ”snarast” — 1986, 1987, 1988, 1989 eller någonting annat? Och vad menar ni med att säga att vi måste ta så stor hänsyn till andra länder? När socialdemokraterna satt i oppositionsställning hade de inte riktigt samma uppfattning. Då skulle man gå snabbt fram — även om andra länder inte gjorde det och även om bilavgaskommittén då inte hade avlämnat något betänkande och vi inte hade några andra förslag heller. Men nu skall man helt plötsligt ta stor hänsyn till andra länder. Jag skulle vilja ha svar på mina frågor i den här debatten. I en reservation tar vi också upp användandet av freoner. I Sverige har vi förbjudit användningen av freoner i sprayförpackningar. Det har vi gjort därför att man vet att freoner är skadliga när de kommer ut i luften. De fördärvar ozonskiktet. Långt uppe i atmosfären är ozonet nyttigt, men när det finns här nere vid marken bland det gröna är det ett gift. Förbudet har inneburit att vi har fått en minskad användning och minskade utsläpp av freoner. Genom att freoner nu används i andra sammanhang, bl.a. i skumplasttillverkning, har det emellertid skett en okontrollerad ökning. Vi vet inte hur stor den är, men att det är en ökning vet vi. Vad vi begär i denna reservation är att man tar reda på hur det ligger till. Vi begär att man tar kontakt med övriga nordiska länder och utformar en strategi i detta sammanhang. Dessutom begär vi att när detta är klart åtgärder vidtas för att minska eller stoppa utsläppen av freoner, eftersom detta är livsviktigt. I nästa reservation tar vi upp problemet med koldioxid. Vid all förbränning av fossila bränslen får man en viss mängd koldioxid. Vid övergång till kol ökar koloxidutsläppen, det vet man. Därför har vi från centerpartiet motsatt oss en kolintroduktion, men som alla vet har majoriteten i denna kammare haft en annan uppfattning, och därför kommer utsläppen av koldioxid att öka. Också när koldioxid kommer ut i luften blir konsekvenserna negativa. Vi får någonting som brukar kallas drivhuseffekten. Fördubblas koldioxidhalten i luften, stiger temperaturen med 2-3”. Det påverkar vår miljö negativt. Detta händer inte i dag eller i morgon, utan på lång sikt. Men det hindrar inte att det är nödvändigt att vi nu vidtar åtgärder. När fenomenen en gång uppträder är det för sent, eller tar det i varje fall alldeles för lång tid, att göra det som bör göras redan nu. I reservation 4 ställer vi kravet att man skall utarbeta en strategi också på koldioxidområdet. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3 och 4.

Herr talman! Från folkpartiets sida har vi vid ett flertal tillfällen hävdat att möjligheter redan nu finns att införa blyfri bensin som ett alternativ till den blyade. Vi har i tidigare debatter framhållit att miljontals bilar i landet går att köra på sådan bensin. Frågan om blyfri bensin behöver sålunda inte helt kopplas samman med katalysatorreningen, som också måste komma. Vi har i debatten sagt att det finns många bilister som känner starkt för miljöfrågorna och som när det gäller bensinen vill ha valmöjlighet. Folkpartiets motion som behandlas här i dag tar upp denna problemställning. Utskottet har inte tillstyrkt motionen, men utskottets skrivning är positivare än tidigare. Jordbruksministern har nu dessutom uttalat att det skall komma förslag om blyfri bensin. Min fråga till Grethe Lundblad, eller till den av socialdemokraterna som skall gå upp i debatten här, blir då: Kommer det någon proposition om blyfri bensin i höst eller i vår? Det är angeläget att vi får ett besked på denna punkt. I utskottets betänkande talas om ”snarast möjligt”. Det är — det har vi fått lära oss — ett tänjbart begrepp när det gäller handläggningstiden för miljöfrågor i regeringskansliet. Det är naturligtvis bra om, som det sägs i betänkandet, åtgärder som hör samman med bilindustriernas produktion kan beslutas samtidigt av olika länder. Strävan i det internationella samarbetet bör vara att uppnå detta. Kväveföreningarnas samband med luftföroreningar och försurning torde dock vara så klarlagt att Sverige redan nu bör kunna fatta beslut om införande av katalysatorrening. Varför skulle inte Sverige längre kunna vara ett föregångsland på miljöområdet? Om Sverige fattar beslut, tror jag att de andra länderna kommer efter. Från 1987 års modeller borde det vara möjligt att följa bilavgaskommitténs förslag. Till följd av försurningsskadorna är också allmänhetens motivationsgrad nu mycket högre än tidigare. Min fråga till Grethe Lundblad är: Kommer det förslag till riksmötet, i höst eller i vår, också om katalysatorreningen? Herr talman! Jag vill också säga några ord om etanol i samband med blyfri bensin, och jag hänvisar då till vad vi från folkpartiet tidigare har framfört. Det angelägna är att vi får blyfri bensin. Om etanol kan användas är det bra, men frågan om blyfri bensin får inte förändras till att bli en fråga om hur vi kan använda etanolen. Det behövs också forskning kring hur etanolen påverkar vår miljö och om huruvida etanolen verkligen kan ersätta blyet. Förhoppningen är att etanolen skall vara den goda, miljövänliga produkten. Jag yrkar bifall till reservation 1. Från folkpartiets sida har vi i en motion, och i tidigare debatt, aktualiserat de problem som finns med freoner i samband med skrotning av hushållsmaskiner. Vi menar att vi måste ha ett skydd mot utsläpp. I dagens debatt om luftvården vill vi understryka att den svenska regeringen tillsammans med regeringarna i de övriga nordiska länderna måste klarlägga frågeställningarna och åtgärda utsläppen. Frågan om utvidgning av restriktionerna mot användandet av freoner bör prövas snarast möjligt. Kolfluorföreningarna som kallas freoner verkar enligt forskarna nedbrytande på ozonskiktet som skyddar oss mot ultraviolett strålning. Jag yrkar bifall till reservation 3. Centerns reservation nr 4 tar upp väsentliga frågor kring koldioxidproblemen, som enligt reservationen bör behandlas i en utredning. Från folkpartiets sida hade vi i och för sig kunnat ställa oss bakom reservationen. Vi hänvisar i det sammanhanget till att folkpartiet har den principiella synpunkten att — liksom centern tidigare deklarerat — luftföroreningsproblemen är så omfattande att naturvårdsverkets rapport inte är tillräcklig. Luftföroreningarnas problem bör därför diskuteras i en parlamentariskt sammansatt utredning. Koldioxidfrågorna är ert av de många problemen inom detta område. Kväveföroreningarna är ett annat problem, och svavelutsläppen är ytterligare ett problem som får stora konsekvenser. Herr talman! Riksdagen har tidigare avvisat våra krav om en parlamentariskt sammansatt utredning. När vi talar om en sådan utredning innebär det inte att vi skulle bortse från att speciella insatser måste göras också på det internationella området. Sammanfattningsvis yrkar jag än en gång bifall till reservationerna 1 och 3.

Herr talman! I betänkande nr 16 från jordbruksutskottet till detta riksmöte har utskottet sammanfört och besvarat sex motioner som tar upp frågor kring föroreningar till luften från mänsklig verksamhet. I konsekvens med en nu vanlig terminologi på olika områden kallar man alla åtgärder som avser att göra någonting bättre för vård. I detta fall talas om luftvård. För vpk:s del besvaras yrkande nr 8 i partimotion 1983/84:906 om miljöoch naturresurspolitiken. Det rör sig om ett yrkande som vi drivit i åtskilliga år nu. Motionskravet innebär att riksdagen hos regeringen hemställer om ett system med både bindande gränsvärden och riktvärden för planering i vad gäller hälsovådliga luftföroreningar i tätorter och industriområden. Utskottet yrkar avslag, varför kravet följts upp i reservation nr 2 till utskottsbetänkandet. Vpk-företrädaren i jordbruksutskottet har också anslutit sig till två andra reservationer tillsammans med företrädare för centern och folkpartiet. Det gäller i det ena fallet bilavgaser och i det andra åtgärder mot freoner. I bägge fallen rör det sig om krav som vi från vpk framfört tidigare år men inte upprepat just i år. Jag övergår med detta till att kommentera de olika reservationerna. Tillgången till luft att andas med minsta möjliga föroreningsgrad är av stor vikt för folkhälsan. Det har också betydelse för att växterna i naturen skall utvecklas på ett bra sätt. Skogsdöden nere i Europa utgör här en varning som ingen kan undgå att nu ta på allvar. Den fruktansvärda gaskatastrofen i Indien och brandkatastrofen i Mexico har gett oss en allvarlig påminnelse om att se över hur vår industri hanterar sina kemikalier och vilka utsläpp från industrin som kan riskeras. I vår motion och i reservation nr 2 aktualiserar vi riktoch gränsvärden för luftföroreningar i samhället. Luftföroreningarna från den mänskliga verksamheten blir störst i närheten av emissionskällorna, som finns vid industrier och i våra större tätorter. En mycket stor del av luftföroreningarna kommer från förbränning av organiska ämnen. Utsläppen kommer bl.a. från bilarnas förbränningsmotorer och från värmecentraler. I industrier kan det också förekomma utsläpp från processer som inte är förbränning. Det torde råda en bred enighet om att vi skall söka hålla de hälsovådliga luftföroreningarna nere på en så låg nivå som det bara är möjligt. Så långt är ju också utskottet överens. När det gäller takten i att insätta åtgärder, och vilka åtgärder som skall insättas, finns det en viss åtskillnad mellan utskottets förslag och reservationen. Utskottet hänvisar till bilavgaskommittén och nöjer sig med riktvärden, under det att reservanterna också vill ha bindande gränsvärden, som blir aktuella i områden där luften är mest förorenad. Om gränsvärden sätts på en nivå som harmoniserar med bästa nu tillgängliga teknik, får gränsvärdena givetvis effekter på de åtgärder som behöver sättas in och förorsakar självfallet miljökostnader. Miljökostnader är kostnader som måste tas, om vi menar allvar med att skapa en livsvänlig miljö, och de skall belasta dem som gör utsläppen i förhållande till deras bidrag till luftföroreningarna. Den teknik som är bäst i dag är säkert inte bäst i framtiden. Det kan skäligen antas att tekniken för att minska luftföroreningar blir betydligt bättre i framtiden. På den grunden bör det därför införas riktvärden som är mer långtgående än de av oss föreslagna gränsvärdena, som alltså skulle gälla nu. Dessa riktvärden bör ligga till grund för den långsiktiga fysiska planeringen i samhället. Kraven i reservation nr 1 om bilavgaser gäller en fråga som fått en extra knuff framåt genom de svåra skogsskadorna i Europa, som jag redan inledningsvis nämnde. Nyare forskning tycks visa att blyet i bensinen har en betydligt allvarligare effekt inte bara på människor utan också på växter än vad man tidigare hållit för troligt. Det är därför angeläget att blyfri bensin snarast införs i Sverige. Med snarast skall då förstås en relativt kort tid. I det sammanhanget kan både vår handelsbalans och vår beredskap förbättras genom inblandning av inhemskt tillverkade alkoholer, bl.a. etanol. Det är likaledes mycket angeläget att avgasrening snarast införs på landets bilar. Teknik finns. Det gäller bara att sätta den i verket. Samtidigt måste forskning bedrivas för att komma längre i fråga om teknik för rening av avgaser. Jag skall slutligen också säga något om reservation nr 3 om åtgärder mot utsläpp av freoner. Freoner är ju kemiskt alifatiska kolväten, där vissa väteatomer är utbytta mot fluor och klor. Fysikaliskt är de vätskor, om de vid vanliga temperaturer förvaras under tryck i slutna kärl. Sänks trycket kommer vätskan i kokning, varvid freonerna förgasas och går ut i atmosfären — på samma sätt som skedde nyligen vid den stora olyckan i Indien. Freonerna har ansetts skadliga för stabiliteten i det ozonlager som omger jordens yttre atmosfär. Ozonskiktet skyddar både växter och djur, och sålunda även människan, mot skadlig ultraviolett strålning från solen. Nyare forskning tycks visa att ozonmängden totalt inte minskar i atmosfären, men att den har en tendens att minska på de höjder över jorden där den bäst skyddar vårt biologiska liv. Ozon på låga höjder är däremot skadlig, kan bidra till att redan befintliga luftföroreningar blir än skadligare och torde spela en roll i den direktpåverkan som har skett på skogen nere i Europa. Herr talman!

Herr talman! Det tycks i dag råda en ganska stor enighet om att luftföroreningarna är ett av våra största och svåraste problem. Allt fler människor har blivit medvetna om de skaderisker som är förknippade med luftföroreningar. Inte bara de skador som iakttagits i Mellaneuropa, främst i Tyskland, utan också skador i vårt land — i vissa delar av landet är de ganska stora — har bidragit till denna medvetenhet. Jag vill slå fast att det med all sannolikhet är flera samverkande faktorer som har orsakat de skogsskador som vi har. Vilka dessa samverkande faktorer är och i vilken mån de har inverkat vet vi i dag dock mycket litet om. Det råder i stort sett enighet i riksdagen och inom svenska folket om hur vi skall se på dessa problem. Vi bör också kunna vara ganska eniga om åtgärdsprogrammet, för vi vet i dag en hel del om hur man skall gå till väga. Vi är nämligen, som här har framhållits bl.a. av herr Brunander, eniga om att bilavgaser, freoner och koloxider spelar en mycket stor roll i denna problematik. Också nere i Europa, främst i Tyskland, är medvetenheten om detta mycket stor. Man visar där i dag en mycket stor handlingskraft, och man går mycket starkt in för sina åtgärdsprogram. Bilavgaskommittén har här åberopats ett flertal gånger. Jag kommenterar nu själv för första gången denna kommittés förslag i en luftvårdsdebatt. Kanske borde en del av kammarens ledamöter läsa på litet bättre vad den kom fram till. Kommittén lade fram sina förslag 1983, och utredningsmajoriteten bakom förslagen förordade att Sverige skulle ansluta sig till ett i Schweiz ännu ej genomfört provningsprogram för hårdare rening. Jag var ende reservant i bilavgaskommittén. Jag menade att detta program är omöjligt. Vi måste närma oss till Europa och vända oss till en större marknad. Jag vägrade att förorda en ensidig anslutning till det föreslagna programmet. När kommittén lagt fram sitt betänkande hände saker och ting mycket snabbt. Engelsmännen gick före och sade att man ville införa blyfri bensin. Tyskarna gick mycket snabbt fram, och från västtyskt håll deklarerade man att man var beredd att ansluta sig till USA-kraven. Då svängde kommittén på bara någon dag och menade att man skulle genomföra USA-kraven. Jag håller i princip med, men jag kunde inte ansluta mig till kommittémajoritetens förslag att vi i Sverige ensidigt skulle göra detta. Jag vidhöll min konsekventa linje, som moderata samlingspartiet fortfarande står bakom och som vi har drivit hela tiden; vi skall hålla oss till den större marknaden. Problemet är, herr talman, internationellt. Detta behöver jag inte gå in på här. Vi har framhållit att Sverige är ett litet land även i det här sammanhanget. Vi måste söka anknytning till en betydligt större marknad, och vilken marknad skall vi söka anknytning till, naturligtvis till den europeiska marknaden. Sverige tillhör Västeuropa, och våra stora handelspartner finns nere i Mellaneuropa. Vi borde alltså i den här frågan knyta an till EG, hävdade jag. När den snabba omsvängningen i bilavgaskommittén skedde, då man anslöt sig till USA 83-kraven, sade jag att jag kunde acceptera detta, men att vi borde följa det land i EG som går snabbast fram. Vi skall ligga väl framme. När tyskarna gick före de övriga EG-staterna beslöt vi oss i moderata samlingspartiet för att följa Västtyskland och de länder som stöder samma krav. Varför vill vi då vara med och stödja dessa krav? Vi anser, som jag sade, att Sverige är ett litet land, men om en större marknad går före borde vi följa med, eftersom vi med vår teknik och vårt tekniska kunnande skulle kunna påverka kontrollprogram, normer och allt som följer med systemet. Vi har i moderata samlingspartiet valt att hålla oss till den tidsram som fordras för att vi på sikt skall få de bästa lösningarna och därigenom undvika onödiga fördyringar. Vi har också, i ett särskilt yttrande som är fogat till betänkandet, påpekat möjligheterna att, liksom nu i Västtyskland, genom skatteoch avgiftsrabatter stimulera till en övergång till ur avgassynpunkt renare bilar.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
Herr talman! Sven Eric Lorentzon säger att vi är överens när det gäller de här problemen, och det är ju i så fall mycket bra. Det är bara synd att vi inte är överens om att vi snabbt måste göra något åt dem. Betänkandet visar att socialdemokrater och moderater vilar på hanen och är rädda för att fatta beslut. Sven Eric Lorentzon sade att västtyskarna är aktiva i den här frågan, och det är riktigt. Det är risk för att vi kommer på efterkälken, när vi egentligen borde ligga före, vilket vi har gjort hittills. Sven Eric Lorentzon sade också att skogsdöden och problemen i samband med denna beror på flera faktorer. Jag tycker att det är litet farligt att säga på det sättet. Det är riktigt att det är många faktorer som spelar in, men luftföroreningarna har en så avgörande betydelse i det här sammanhanget, det vet vi, att vi i dag kan, och skall, göra något åt dem, trots att vi inte känner till hela orsakssammanhanget. Det kan alltså inte vara motiv för att vi skulle vänta — bara för att vi vet att det är mer än luftföroreningarna som påverkar skogsdöden. Vi vet att luftföroreningarna är en avgörande del i sammanhanget, och vi bör alltså redan nu göra någonting åt dem.

Herr talman! Nej, herr Brunander, det kan aldrig vara fel att tala om vad som är riktigt och sant — och det kommer vi från moderata samlingspartiet att göra. När det gäller skogsdöden är det riktigt och sant att det är olika faktorer som påverkar. Då tycker jag att man skall säga det. Därmed har man inte underskattat luftvårdsproblemet eller bilavgasproblemet. Jag vill säga till herr Brunander att vi icke är rädda för att fatta beslut. Vi var de första som fattade beslutet — det gjorde vi när jag lämnade min reservation i bilavgaskommittén. Då sade vi att vi går så snabbt vi kan, och vi följer den stora marknad som EG är. Nu har Västtyskland m.fl. nationer gått snabbare. Då är vi beredda att följa dem, och det har vi klart deklarerat. Vi går alltså så snabbt som det är genomförbart. Man kan fatta vilka beslut som helst, men man skall icke medvetet ta stora fördyringar och riskera att få sämre lösningar. Vi behöver en större marknad, som vi kan ansluta oss till och arbeta med.
Herr talman! Det är riktigt, Sven Eric Lorentzon, att man inte skall vara rädd för att säga det som är sant och riktigt — eller riktigt och sant, som herr Lorentzon uttryckte det. Men det är farligt när man tror att det som är sant och riktigt alltid är vad som stämmer med den egna uppfattningen — för det är inte alltid säkert att det är så. Men måste vara beredd att även ifrågasätta det ibland. Så säger Sven Eric Lorentzon att moderaterna var de första att fatta beslut. Ja, att fatta beslut om att man inte skall fatta något beslut — det leder ju inte någon vart. Jag tror alltså att det är alldeles nödvändigt att vi fattar beslut om införande av blyfri bensin, om katalytisk rening. Det här stora området där vi kan köra med blyfri bensin öppnar sig ju 1986 genom att Västtyskland då garanterar att man har blyfri bensin över hela sitt område. Därmed faller det argument som har anförts för att vi skulle vänta. Det finns alltså ingen anledning att vänta längre för Sveriges del.
Herr talman! Jag trodde att det var riktigt och sant om jag höll med herr Brunander, och han håller med mig och fattar inte riktigt vad han gafflar om här. Vi är ju sams i det här avseendet — och det är riktigt och sant. Vi skall fatta snabba beslut. Det är bara så att vi inte kan gå snabbare än vad man gör nu i praktiken.